Herr talman! Charlotte Branting har frågat mig om jag avser att utse en särskild jämställdhetsminister. Ansvaret för jämställdhetsfrågorna, som hör till arbetsmarknadsdepartementet, har överförts till chefen för departementet, statsrådet Anna-Greta Leijon. Hon är därmed jämställdhetsminister. Något konsultativt statsråd för jämställdhetsfrågorna kommer inte att utses. Jag delar inte Charlotte Brantings farhågor att jämställdhetsfrågorna nu kommer att få svårare att hävda sig. Jag ser i stället stora fördelar med att ansvaret för jämställdhetsarbetet ligger hos arbetsmarknadsministern. Arbetets villkor och arbetsmarknadens utveckling påverkar i hög grad både mäns och kvinnors möjligheter och har därför stor betydelse, när det gäller att främja jämställdheten på alla områden.

Herr talman! Jämställdhetsfrågorna har inte smugits in i arbetsdepartementet i samband med regeringsombildningen. De har legat där under mycket lång tid. Anna-Greta Leijon har sedan länge dokumenterat engagemang i jämställdhetsfrågorna. Hon har en lång erfarenhet på detta område. Hon är chef för ett av de tunga departementen. Detta ger en utomordentligt bra bas för ett engagerat jämställdhetsarbete. Jag är inte alls säker på att vi får en större tyngd i regerings-, riksdagsoch samhällsarbete om man utser ett särskilt konsultativt statsråd, som enbart arbetar med jämställdhetsfrågorna. Jag tycker att vi med lugn skall avvakta Anna-Greta Leijons insatser på detta område — frågor som hon också tidigare arbetat med.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig varför regeringen inte inrättat ett särskilt miljödepartement. Jag noterar Lars Ernestams oro för miljön, och jag drar slutsatsen att vi är eniga om att miljöfrågorna måste få större vikt. Min uppfattning är också att den nya departementsordningen innebär att så sker. Syftet med förändringen är att låta miljöhänsyn få större vikt på alla områden. Regeringen avser att föra en kraftfull miljöpolitik, där en önskvärd tillväxt kan förenas med mycket högt ställda miljöpolitiska krav. Inte minst kärnkraftsfrågan, i all synnerhet efter olyckan i Tjernobyl, visar hur intimt energifrågor och miljöfrågor hänger samman. Jag anser därför att miljöpolitiken får en starkare ställning i det departement som nu inrättas.
Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret. Eftersom jag ser miljöministern här, vill jag säga att frågan är av principiell art, inte personlig. Folkpartiet har varit relativt ensamt om att år efter år föra fram behovet av ett särskilt miljödepartement. Miljöfrågornas alltmer ökade betydelse visar att ett sådant departement behövs. Vi har kritiserat att miljöfrågorna sammankopplats med jordbruksfrågorna. Ibland finns det motsättningar mellan jordbrukets och miljöns intressen. Vi har önskat att få ett fristående och starkt miljödepartement som är oberoende av sektorsintressen. Nu har statsministern valt att i stället för jordbruksfrågorna sammankoppla miljöfrågorna med energipolitiken. Visst finns det, som statsministern säger i sitt svar, många beröringspunkter mellan energifrågorna och miljön: vattenkraftens utbyggnad, utsläppen vid eldning med fossila bränslen och kärnkraften. Problemet är emellertid att motsättningarna mellan näringen och miljökraven på detta område kanske är, om inte större, minst lika stora som när miljöfrågorna sammankopplas med jordbruket. Miljöfrågorna tränger in i många departements arbetsområden: bostadsdepartementet har ansvaret för planfrågorna, arbetsmiljöfrågorna handläggs av arbetsmarknadsministern och i kommunikationsdepartementet behandlas många miljöfrågor som gäller trafiken. Därför är statsministerns lösning enligt vår mening inte fullödig. Vi vill ha ett fristående statsråd som enbart 95 arbetar med miljöfrågorna, naturligtvis i intimt samarbete med berörda fackministrar. Nu byts bara kopplingen med jordbruket till en koppling med energin. Det är bra, statsministern, att miljöfrågornas status har höjts genom ett formellt miljödepartement. Men jag skulle, litet mer utförligt än vad ett kort frågesvar innebär, från statsministern vilja höra något mer utvecklade synpunkter på varför han i det här fallet valt att göra en dellösning.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att se till att statsråden fullföljer syftet med riksdagens frågeinstitut. Bo Lundgren anger som skäl till sin fråga att finansministern inför frågestunden den 16 oktober meddelat ”att han inte avser att svara” på ett antal frågor om engångsskatten på livförsäkringsbolagens förmögenheter. Bo Lundgrens skildring är inte korrekt. Till frågestunden den 16 oktober hade inkommit ett stort antal frågor till finansministern om engångsskatten samt ytterligare några frågor i andra ärenden. Kjell-Olof Feldt meddelade att han inte på den tid han hade till sitt förfogande skulle hinna besvara samtliga frågor, men att han i stället skulle besvara alla frågorna om engångsskatten i ett sammanhang vid nästa frågestund. Detta meddelades först frågeställarna och därefter hela kammaren. Vid frågestunden den 23 oktober besvarade finansministern, precis som utlovat, alla frågorna om engångsskatten — sammanlagt 17 stycken. Det kan tilläggas att lagrådsremissen om engångsskatten, vari flera av de ställda frågorna besvarats, vid det tillfället var tillgänglig för riksdagens ledamöter och att skatten också debatterats i den allmänpolitiska debatten. Det finns alltså ingen som helst anledning för mig att vidta några sådana åtgärder som Bo Lundgren avser.
Herr talman! Jag ber att på Bo Lundgrens vägnar få tacka för svaret. Riksdagen är folkets främsta företrädare enligt grundlagen, och det är viktigt att regeringen i all den utsträckning som är möjlig är beredd att visa respekt för riksdagens arbete. Frågeinstitutet är en viktig del av riksdagens kontrollmakt. Det är mot den bakgrunden otillfredsställande att finansministern — observera att det gällde finansministern och inte kammaren — inte ansåg sig ha tillräcklig tid för besvarande av de frågor angående pensionsskatten som väcktes vid riksdagens öppnande, alltså den 7 oktober, och som enligt den Detta var den första frågestunden efter sommaruppehållet. Att det skulle ZY Cd mo aa, finnas ett stort antal frågor att besvara kan inte ha kommit som någon överraskning för finansministern, som har lång erfarenhet av både regeringsoch riksdagsarbete. Det inträffade tyder inte precis på att riksdagen och dess frågestunder har haft högsta prioritet hos finansministern. Frågarna lämnade ett erbjudande att försöka flytta fram tiden för besvarandet till exempelvis kl. 14 på dagen, vilket hade gjort det möjligt för finansministern att lämna svar. Detta gick man inte med på, utan i stället kom svaret en vecka senare. Mot den bakgrunden vill jag faktiskt fråga statsministern: Vill han här och nu göra ett klart uttalande om vikten av att regeringens ledamöter vidtar sådana dispositioner att riksdagens ledamöter kan få ett snabbt svar på ställda frågor?

Herr talman! Finansministern har svarat på alla frågor. Han meddelade kammaren när detta skulle ske. Och han har inte sagt vad Bo Lundgren påstår att han har sagt, nämligen att han inte avsåg att svara. Däremot konstaterar jag, herr talman, följande. Bo Lundgren är inte här i dag när jag svarar på frågan. Jag hörde just av bostadsministern att Bo Lundgren inte nu på måndag kan ta emot bostadsministerns svar på hans interpellation om småhusägarnas avdrag. Han var för övrigt inte heller närvarande vid den frågestund då finansministern meddelade kammaren när frågorna om engångsskatten skulle besvaras. Jag är övertygad om, herr talman, att Bo Lundgren har utomordentligt goda skäl för sin frånvaro. Men jag tycker det är litet övermaga när riksdagsledamöter kräver absolut närvaro av regeringens ledamöter, i det här fallet av finansministern — också vi har ju litet grand att syssla med — när de inte själva kan klara en absolut närvaro här i kammaren. Det skulle vara klädsamt med en viss ödmjukhet inför de problem som kan uppstå för båda parter.
Herr talman! Jag tror att vi alla har respekt också för engagemang utanför riksdagen. Men, herr talman, den stora skillnaden — och den förbigår statsministern medvetet — var att finansminister Feldt var i kammaren den aktuella dagen. Han hade emellertid avsatt 30 minuter till kammarens arbete, och det höll han fast vid och vägrade gå med på att man använde ytterligare tid för att de frågor som hade riktats till honom skulle bli besvarade. Med en omdisposition och en prioritering av riksdagens arbete, herr talman, hade det alltså varit möjligt att svara på dem. Jag vill säga att det med den nuvarande ordningen har hänt att vi har fått vänta upp till en månad på svar från statsråd därför att torsdagarna har varit inbokade. Jag tycker ändå att man inom regeringen bör visa riksdagen den respekten att man gör sitt bästa för att se till att svar kan ges inom den normalt angivna tiden, dvs. en vecka, och inte efter två veckor. 9”

Herr talman! Anders Björck har frågat mig om jag anser att lagrådet överträtt sina befogenheter vid granskningen av förslaget om engångsskatt. Som svar på Anders Björcks fråga vill jag först framhålla att lagrådet funnit att den föreslagna skatten är förenlig såväl med regeringsformen som med Sveriges internationella åtaganden enligt Europakonventionen. Den är inte retroaktiv, och den innebär inte någon konfiskation. Därmed tillbakavisar lagrådet i väsentliga delar den kritik som riktats mot förslaget. Lagrådets invändningar var av annat slag och baseras främst på farhågor om att den nu aktuella skatten skulle kunna ge grund för olika engångsskatter med höga skattesatser, som tas ut av snävt begränsade kretsar av skattskyldiga. I den proposition i ärendet som nu överlämnas till riksdagen slås emellertid fast att vi inte avser att stöpa om skattesystemet i den riktningen. Samtidigt konstateras att den tillfälliga skatten är motiverad av synnerligen starka sakliga skäl och av en unik situation. Det är på denna punkt — frågan om skattens lämplighet, inte dess laglighet —- jag tagit upp lagrådets yttrande. Lagrådets uppgift är att granska lagförslag för att bl.a. se om de är förenliga med grundlagarna och rättsordningen i övrigt. På dessa punkter har lagrådet enligt min mening godkänt förslaget. De delar av lagrådets yttrande som ledde till avstyrkandet bygger på sådana rättsliga bedömningar som från mer allmänna utgångspunkter berör politiska frågeställningar. Det är i det perspektivet som regeringens ställningstagande bör ses. Det är min bestämda uppfattning att det är riksdagens uppgift — inte lagrådets — att göra den politiska överprövningen av regeringens förslag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Statsministern har flera gånger uttalat sig kritiskt mot lagrådets granskning av pensionsskatten. I dagens nummer av Svenska Dagbladet säger han: ”Vi anser att lagrådet gått in och gjort en politisk bedömning. Rådet skall pröva lagen, inte ta över parlamentets roll.” Det är en allvarlig anklagelse som statsministern framför. Lagrådet har enligt regeringsformen 8 kap. 18 § följande fem uppgifter: 1. att pröva hur ett förslag förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i Övrigt, 2. att kontrollera att förslagets föreskrifter inbördes står i överensstämmelse med varandra, 3. att pröva hur förslaget förhåller sig i förhållande till rättssäkerheten, . att pröva om förslaget tillgodoser angivna syften och 5. att pröva om problem kan uppstå vid tillämpningen. Då har jag tre konkreta frågor till statsministern, eftersom hans uttalande är allvarligt med tanke på lagrådets självständighet: 1. Vilken av dessa fem punkter har lagrådet enligt statsministerns uppfattning brutit emot? 2. Vari ligger den politiska bedömningen i lagrådets uttalande? 3. Får inte lagrådet enligt statsministerns uppfattning konstatera att ett förslag inte bör genomföras, när det uppenbarligen är behäftat med så allvarliga brister som förslaget till pensionsskatt?

Herr talman! Jag anser inte att lagrådet har överskridit sina befogenheter, och det har jag heller aldrig sagt. Lagrådet har rätt att utifrån rättsliga principer anlägga allmänna lämplighetssynpunkter på remitterade förslag. Sådana kan emellertid innebära att man ibland kommer över i bedömningar som väsentligen är politiska. I dylika fall är det, menar jag, riksdagens sak att avgöra frågan. Såväl de politiska övervägandena som ansvaret för hur den konstitutionella praxisen bör utvecklas är en uppgift som ligger på regeringen och slutligen på riksdagen. Jag upprepar att den politiska överprövningsrätten tillkommer riksdagen — inte lagrådet.
Herr talman! Det var tyvärr inget svar på de frågor jag ställde. Därför upprepar jag frågorna med hopp om ett svar: Vari ligger den politiska bedömning som lagrådet har gjort? På vilken av de fem punkter som lagrådet har att granska har man överträtt sina befogenheter? Får inte lagrådet konstatera, som en sammanfattning av sin granskning, att man helt enkelt måste säga att ett förslag inte skall genomföras? Statsministerns uttalande kan inte uppfattas på annat sätt än som en varning till lagrådet att i fortsättningen undvika att skriva någonting som regeringen ogillar. Statsministern vill tydligen sätta munkavle på lagrådet. Det kan ytterst få den effekten att lagrådet i fortsättningen inte anser sig kunna skriva vad man egentligen vill. Vi är inte betjänta, herr talman, av ett lagråd som väjer för den politiska makten. Jag ser fram emot att få ett svar på de frågor som jag faktiskt ställde.
Herr talman! Svaret på frågan är att lagrådet inte har överträtt sina befogenheter. Svaret är också att vi inte avser att lägga någon som helst munkavle på lagrådet — det har vi heller inte någon möjlighet till. Men vi anser att det är denna riksdag, valda ombud för Sveriges folk, som har att pröva en proposition av det slag som förslaget om engångsskatten utgör. Det är den inställningen jag har gett klart och entydigt uttryck åt.
Herr talman! Om det är så att lagrådet inte har överträtt sina befogenheter, då förstår jag inte varför statsministern i ett stort antal tidningar och andra massmedia går ut och riktar denna kritik mot lagrådet, såsom han faktiskt har gjort. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att citera ur olika tidningar, men faktum är att statsministern har riktat mycket stark kritik mot den instans som enligt grundlagen har till uppgift att granska lagförslagens förenlighet med bl.a. grundlagen. Jag har, herr talman, mycket svårt att förstå att det inträffade inte kan komma att leda till en situation där lagrådet i fortsättningen kanske inte vågar skriva vad man innerst inne skulle vilja, därför att man då riskerar att få kritik från den politiska makten.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Jag tolkar det så, att det finns en viss förståelse för de synpunkter som jag för fram. Utvecklingen av bostadsbyggandet i vårt land inger stor oro, inte bara i storstadsregionerna, som bostadsministern på olika sätt värnar om, utan i minst lika hög grad i kommunerna utanför storstäderna. Situationen i Umeå är t.ex. mycket besvärande. Det är tveksamt om vi där kan klara det planerade bostadsbyggandet. Umeå tillhör ju de få expansiva kommunerna i Norrland, som bostadsministern vet. Jag tror inte att jag överdriver om jag säger att det vore en katastrof för länet om vi inte kan ordna lägenheter för de unga människor som frågar efter bostäder. Effekten blir rimligen att utflyttningen till storstadsregionerna ytterligare påskyndas. Vi kan konstatera att situationen är ungefär likartad i inlandet. En av orsakerna till den uppkomna situationen är ju att produktionskostnaderna inte överensstämmer med den statliga belåningen. Som jag har sagt leder detta till att byggandet inte kan genomföras eller till att bostadsföretagen tvingas försämra kvaliteten i byggandet. Det kan då uppkomma en andra klassens bostadsmarknad utanför storstäderna, vilket inte är acceptabelt. Jag utgår från att bostadsministern genom bostadsstyrelsen utövar sitt inflytande, så att vi erhåller en justering av ortskoefficienterna.

Herr talman! Jag är fullt medveten om hur den statliga belåningen är utformad. Men det är också helt klart, bostadsministern, att bostadsdepartementet har medverkat till en justering av ortskoefficienten för storstadsregionerna. Det har jag tolkat som ett uttryck för att man vill ha i gång bostadsbyggandet där. Men situationen är likartad i vissa andra delar av landet. Jag har exemplifierat genom att visa på förhållandena i Umeå. Jag tycker således att det är rimligt att man ser över ortskoefficienten också för andra områden, Jag tolkar svaret på min fråga så, att bostadsministern är beredd att medverka till en sådan justering.

Herr talman! Enligt förslaget om tillfällig förmögenhetsskatt skall institutionerna inom livförsäkringssektorn beskattas, bl.a. livförsäkringsbolag. Förslaget innehåller inte några bestämmelser om hur skatten skall fördelas på försäkringstagarna. Samma princip gäller för alla andra skatter som tas ut av juridiska personer. Ett exempel på det är den s.k. ränteskatt på kapitalförsäkringar som redan nu betalas av livförsäkringsbolagen. Den skälighetsprincip som gäller för livförsäkringsverksamhet och som följer av lag garanterar att inkomster och utgifter i verksamheten fördelas på ett rättvist sätt mellan försäkringstagarna. Det är en uppgift för försäkringsinspektionen att se till att skälighetsprincipen efterlevs. Jag kan mot den bakgrunden inte se någon risk för att skatten skulle träffa försäkringstagarna på ett godtyckligt sätt. Samma uppfattning redovisas för övrigt i lagrådets yttrande över förslaget.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret. 6 november 1986 Regeringens förslag till s.k. engångsskatt innebär att försäkringsbolagen = Zu sa åläggs att sköta skatteuppbörden för det kapital som de förvaltar för sina försäkringstagares räkning. Försäkringsbolagen får därmed 'en helt ny uppgift som inte är reglerad i lagstiftningen, nämligen att fungera som skattefogdar. I samband med den allmänpolitiska debatten ansåg finansministern att det var för högt med 3 96 real avkastning på försäkringssparandet, men tydligen kunde 2 70 vara acceptabelt. Nu varierar den reala avkastningen på försäkringssparandet avsevärt — mellan 0,7 90 och betydligt över 3 20, helt beroende på när premierna har betalats in. Det gäller perioden 1970-1986. Om försäkringsbolagen fördelar skatten jämnt, tvärs över försäkringsbeståndet, drabbar ju skatten lika hårt den som har en mycket låg real avkastning som den som har en hög sådan. Finansministern hänvisar nu till att försäkringsinspektionen har att tillse att skatten fördelas på ett rättvist sätt. Detta är ett dåligt svar — det är ungefär lika rimligt som att säga att de lokala skattemyndigheterna skall fördela den statliga inkomstskatten på skattebetalarna och att riksskatteverket sedan skall tillse att det hela sköts på ett riktigt sätt. Det är orimligt att ålägga enskilda försäkringsbolag att sköta skatteuppbörden gentemot nära 4 miljoner medborgare utan några som helst anvisningar om hur fördelningen dem emellan skall ske, i synnerhet som finansministern har anfört att denna skatt skulle medföra en mer likformig fördelning av de bördor som läggs på medborgarna. Nog måste väl finansministern innerst inne dela den uppfattningen.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om det är förenligt med utbildningsoch kulturpolitiska mål att kabel-TV medverkar till att sända pornografiska filmer. Reglerna för innehållet i kabel-TV fastställdes av riksdagen år 1985. I proposition 1984/85:199 om radiooch kabelnät uttalade jag att reglerna för våld och pornografi bör vara strängare i kabel-TV än för enskilda filmer och videogram. Skälen till det är att kabelsändningarna riktar sig till enskilda hem och att innehållet inte är känt på förhand. Reglerna innebär emellertid inte att ingripande kan göras mot enstaka pornografiska inslag i kabel-TV. För satellitsändningar gäller att fortsatt vidaresändning av en programkanal får förbjudas i högst ett år, bl.a. om det i kanalen vid upprepade tillfällen har förekommit program som har innehållit rörliga bilder med skildringar av sexuellt våld eller tvång eller om kanalen har varit ensidigt inriktad på 103 sändningar av pornografiska bilder. Ett förbud får meddelas endast om det med hänsyn till gärningarnas art och programkanalens karaktär och inriktning är godtagbart från yttrandeoch informationsfrihetssynpunkt. Reglerna för egensändningar skiljer sig från reglerna för satellitsändningar genom att sändningstillståndet kan återkallas redan vid upprepade sändningar av pornografiska bilder. Frågor om ingripande mot kabel-TV-sändningar prövas av Stockholms tingsrätt i fråga om satellitsändningar och av den tingsrätt som är behörig att ta upp tryckfrihetsmål från orten när det gäller egensändningar. I båda fallen medverkar jury. Det är justitiekanslern som för talan.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Esselte Video AB skall alltså visa porrfilm via det svenska televerket genom kabel-TV, och man har redan börjat. Det ligger mycket i detta; dels dubbelmoralen att Esselte som det största läromedelsföretaget går ut med porrfilmer jämsides med saluförandet av läroböcker och datorer till skolelever och vuxenstuderande, dels televerkets medverkan vid distributionen av dessa filmer. Än så länge rör det sig bara om 5 000-10 000 hushåll i Växjö och Malmö, men tanken är att hundratusentals familjer skall kunna nås av dessa porrfilmer. Underhandlingar om denna ökning pågår. När ett av Italiens över 100 privata TV-bolag började sända porrfilmer vid midnatt blev det rusning efter de speciella antenner som behövdes för att man skulle kunna se dessa filmer, och på en månad såldes över 700 000 antenner i Rom. Jag är naturligtvis oroad över denna utveckling, och det är därför som jag har ställt frågan till kulturministern, om detta är förenligt med utbildningsoch kulturpolitiska mål. Jag hade varit tacksam om kulturministern hade kunnat svara ett klart ja eller helst ett klart nej, dvs. att det inte var förenligt med de kulturoch utbildningspolitiska mål som fastlagts. I detta svar har frågan angripits på ett otympligt sätt.
Herr talman! Jag vill börja med att göra ett påpekande om något som jag förmodar var en felsägning av Inga Lantz. Hon sade att Esselte och televerket planerar för en ökning, och man fick en känsla av att det gällde en ökning av porrfilmsbeståndet. Jag trodde att den ökning man planerar för gällde dels kabelnätens omfattning, dels filmbeståndet totalt. Efter vad jag har förstått försöker både Esselte och televerket undvika sådana filmer som kan väcka anstöt. Det som jag i mitt svar har talat om för Inga Lantz — och som jag gärna vill upprepa — är att vi med den lag som finns, och som vpk:s representant i konstitutionsutskottet vid riksdagsbehandlingen inte hade några avgörande invändningar mot, har reglerat hur den typ av övertramp skall hanteras som Inga Lantz har pekat på.
Herr talman! Meningen är förstås att hundratusentals familjer skall kunna nås av det utbud som Esselte Video skall kunna sända via kabel-TV. Sedan kan man ha den fromma förhoppningen att de filmer som kommer att visas inte skall väcka anstöt, som statsrådet sade. Jag tycker att statsmakternas inställning i dessa frågor utmärks av stor flathet och undfallenhet inför det som är dåligt. Politikerna har ett ansvar för att se till att dåliga filmer inte skall kunna visas, framför allt i de svenska hemmen. Det talas i detta svar om stränghet. Jag tycker att vi borde skaffa ännu bättre instrument än vi har för att kunna säga nej till sådant som vi vet är dåligt. Jag tror att de allra flesta människor vet var man drar den gränsen.
Herr talman! Ett litet tillägg till vad som tidigare har sagts: Den programkatalog som Esselte har släppt ut innehåller ett stort antal filmer. Flertalet av dem är sådana som har visats på biograf i Sverige och som är censurerade av statens biografbyrå. Jag förmodar att det också gäller de filmer som kan karakteriseras som porrfilmer. Mitt svar har lämnats med hänvisning till att vi faktiskt för kabelvisningarna har instiftat ett särskilt instrument för att komma till rätta med övertramp. Jag tycker att man kan vara till freds därmed tills vidare.
Herr talman! De aktuella porrfilmerna visas redan i Växjö och Malmö, och de kommer att visas på många fler ställen. Det är mycket bra om Esselte har ett annat utbud, men jag tycker att det är märkligt att inte kulturministern tar avstånd från att man faktiskt visar porrfilmer. Det är fråga om en dubbelmoral, som man gott skulle kunna kosta på sig att vara förbittrad över. Men jag vill också reagera mot att televerket skall distribuera porrfilmer till de svenska hushållen. Jag hade faktiskt hoppats på ett klargörande från statsrådet Göransson. Jag hade hoppats på ett klart nej på min fråga till kulturministern. Jag är mycket besviken över det svar jag har fått.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förhindra fortsatt förstörelse av viktiga fornlämningar och kulturminnesmärken vid skogsavverkning eller annat exploateringsarbete. Jag har inför besvarandet av frågan samrått med jordbruksministern. Jag vill till att börja med kort erinra om de författningar som reglerar förhållandet mellan skogsbruket och kulturminnesvården. Det är sålunda enligt fornminneslagen förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, förändra eller ta bort fast fornlämning. Förbudet avser självfallet skogsbruket lika väl som annan verksamhet. Enligt 1§ skogsvårdslagen skall vid skötseln av skogsmark hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen. Häri inbegrips också kulturhistoriska värden. Skogsstyrelsen har sålunda i sina föreskrifter och allmänna råd till lagen anvisat hur skador på objekt av kulturhistoriskt intresse i skogsmark skall undvikas. Jag är emellertid medveten om att de praktiska förutsättningar under vilket skogsbruket bedrivs är minst lika viktiga som det formella regelverket, när det gäller hänsynstagande till kulturvärden. Det ankommer i första hand på de sektorsansvariga myndigheterna att utveckla samverkansformerna mellan skogsnäringen och kulturminnesvården. Ett sådant utvecklingsarbete bedrivs också gemensamt av skogsstyrelsen och riksantikvarieämbetet. Det omfattar enligt vad jag inhämtat bl.a. ett långt framskridet arbete med att ta fram en särskild informationsskrift — Kulturminnesvården i skogsbruket — avsedd bl.a. för dem som är yrkesverksamma i skogsbruket. I utvecklingsarbetet ingår också planeringen av ett brett upplagt utbildningsoch studiepaket avsett att ge de aktuella frågorna ett snabbt genomslag i skogsvårdsorganisationen och skogsnäringen. Den fråga Bertil Jonasson tagit upp är sålunda väl uppmärksammad av de ansvariga myndigheterna både på central och regional nivå. Jag har inte funnit att ytterligare åtgärder från regeringens sida för närvarande är påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret, som var fullständigt och bra. Vi skall ha klart för oss att det här gäller vad människor i gångna tider har skapat i form av vackra stengärdesgårdar och stenrösen, husgrunder och vackra vägar i skogen. Det minner oss nutidsmänniskor om odlarmöda och omsorg om sig och familjen och om en hård kamp för tillvaron. Ett hårt arbete med enkla verktyg ligger bakom, och dessa fornlämningar talar sitt tydliga språk om hur tiderna förändras. Det gäller verkliga kulturminnen. Tyvärr spolieras sådana minnen ibland i samband med det moderna skogsbruket och med annan exploateringsverksamhet. Det måste förhindras, och det är detta jag är ute efter. Jag vill tydligt och klart säga att det inte är min avsikt att kritisera utan bara framhålla att detta är sådant man inte tänkt på tillräckligt mycket. Statsrådet hänvisar till gällande bestämmelser och till ytterligare möjligheter för att komma till rätta med dessa frågor. Han visar på möjligheten att genom en informationsskrift beakta frågorna och säger att ett utbildningsoch studiepaket planeras. Det är nödvändigt att observera och följa upp frågan om bevarande av kulturminnesmärken. Man har på denna punkt inte varit på det klara med vad som håller på att hända. Jag förutsätter att kulturministern följer upp dessa frågor och vill också säga att jag är nöjd med svaret.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig på vilket sätt ett järnvägsbygge ökar arbetslösheten. Bakgrunden till Görel Thurdins fråga är en kommentar av mig till ett centerpartiförslag om en utbyggd ostkustbana längs Norrlandskusten. Enligt de uppgifter jag fått då jag kommenterade förslaget skulle utbyggnaden finansieras med pengar från arbetsmarknadspolitiken. Min kommentar var att en sådan finansiering skulle minska våra möjligheter att bekämpa arbetslösheten. Det står jag fast vid. Det är, som Görel Thurdin säkert vet, inte så att det finns ett överskott av pengar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För budgetåret 1986/87 har anvisats drygt 15 miljarder kronor till arbetsmarknadspolitiken. Av dessa går 6,5 miljarder till åtgärder för arbetshandikappade, som anställs i skyddat arbete eller med lönebidrag. 4 miljarder går till sysselsättningsskapande åtgärder av typen beredskapsarbeten, rekryteringsstöd, ungdomslag m.m. Nästan 2,6 miljarder går till arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering. Sammantaget går således nära 90 26 av de arbetsmarknadspolitiska medlen till utbildning och sysselsättning. Resterande ca 2 miljarder går till förvaltningskostnader, lokalhyror, arbetsmarknadsservice m.m. Järnvägsbyggen kan självfallet ha stor betydelse för utvecklingsmöjligheterna i olika delar av landet. Men att bygga järnvägar är dyrt, det kostar mellan 5 000 och 50 000 kr. per spårmeter. Den utbyggnad av ostkustbanan som centerpartiet föreslagit är en miljardaffär som, om den skulle finansieras med medel från arbetsmarknadspolitiken, väsentligt skulle minska utrymmet för andra åtgärder av den typ jag nyss nämnt. Det är mot den bakgrunden man skall se min kommentar till förslaget.

Herr talman! Jag tackar för svaret från statsrådet Anna-Greta Leijon. Sedan urminnes tider har byggande av vägar och järnvägar haft en stor regionalpolitisk betydelse, och det har det fortfarande. Forskare hävdar att en bra transportstandard är grunden för näringslivets utveckling och då även arbetsmarknadens utveckling. Bra vägar och järnvägar gör det möjligt för företag och även människor att etablera sig någon annanstans än i städerna. Det innebär en sysselsättning spridd över landet. En järnvägsinvestering, som det i det här fallet var fråga om, ger också jobb i de industrier som berörs, t.ex. verkstadsindustrier och stålindustrier, och det finns ju sådana i norra Sverige. Med utgångspunkt i de här aspekterna ansåg en grupp där jag själv ingick att en god regionalpolitisk satsning skulle vara ett ordentligt järnvägsbygge i Norrland. När statsrådet fick tillfälle att kommentera det förslaget nämnde hon att det skulle medföra ökad arbetslöshet och kosta för många AMS-jobb. Det är klart att jag då blev förvånad, men jag har nu delvis fått en förklaring till uttalandet. Även jag förstår att det inte går att finansiera ett sådant järnvägsbygge enbart med medel från arbetsmarknadsdepartementet — därtill är satsningen för stor. Men om en region behöver ett utvecklat transportsystem, handlar det ändå om efterfrågan på jobb, och det måste ju vara bättre med ett aktivt arbetsmarknadsstöd än ett passivt. Den här typen av satsning är på lång sikt samhällsekonomisk — den ger en egen kraft att utveckla nya jobb för regionen. Har jag uppfattat statsrådet rätt om jag säger att hon anser att arbetsmarknadspolitiska medel inte bör satsas på den här typen av projekt, eller kan man tänka sig att delar av arbetsmarknadsdepartementets medel går till ett sådant här projekt för att skapa jobb? Man slipper då andra satsningar vid sidan om.
Herr talman! I princip är det så att de delar av de arbetsmarknadspolitiska pengarna som går till beredskapsarbeten mycket väl kan satsas på åtgärder som byggande av vägar och järnvägar. Det har vi också gjort. I ganska stor utsträckning har just beredskapsmedlen gått till transportväsendet. Men som framgick av Görel Thurdins eget inlägg är det förslag som framlagts från centerpartihåll av en omfattning som vi tidigare inte har haft. Jag kan inte uttala mig om det aktuella fallet, men i princip är det möjligt att använda delar av de arbetsmarknadspolitiska medlen för detta, men inte alla. Vi skall komma ihåg att de kanske mest framåtsyftande åtgärderna inom arbetsmarknadspolitiken har vi framför allt på utbildningssidan. Jag tror att det vore mycket synd om man skulle nagga de pengarna i kanten. Dessutom går ungefär en tredjedel av de insatser vi gör inom arbetsmarknadspolitiken till åtgärder för de arbetshandikappade, och jag tror att det är mycket svårt att finna arbetsuppgifter för dem inom ramen för den typ av jobb som Görel Thurdin här diskuterar.
Herr talman! Jag tycker ändå att statsrådets svar är positivt när det gäller en satsning på den här typen av projekt. När det här förslaget — jag tänker på kommunikationer över huvud taget i inlandet och i utflyttningslän — kan aktualiseras och frågan kommer upp ser jag fram emot ett stöd från statsrådet.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om det kan förväntas något initiativ från regeringen för att förändra medbestämmandelagen — lagen om medbestämmande i arbetslivet — så att möjligheten att avskeda vid konflikter försvinner. Paul Lestanders fråga är ställd mot bakgrund av inträffade händelser vid Aitikgruvan i samband med en olovlig arbetskonflikt. Jag kan givetvis inte här gå in på något enskilt fall. Frågan om skiljande från anställningen i samband med arbetskonflikt har emellertid behandlats tidigare vid olika tillfällen. Det har då framkommit att rättsläget kan sammanfattas på följande sätt. Uppsägning eller avskedande får normalt inte tillgripas mot dem som deltar i en lovlig arbetskonflikt. Samma princip gäller också vid deltagande i olovliga konflikter. I denna typ av fall gäller emellertid även att ingångna avtal skall hållas och fredsplikten respekteras. Det har därför ansetts nödvändigt att det i kvalificerade undantagsfall skall finnas möjlighet att tillgripa avskedande. Frågan när det är tillåtet att göra detta får bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Senast i november 1985 avvisade riksdagen en vpk-motion med förslag bl.a. om att deltagande i olovlig stridsåtgärd aldrig skulle kunna utgöra saklig grund för avsked. I denna fråga, liksom när det gäller skadestånd för olovliga stridsåtgärder, har vpk i upprepade motioner fört fram förslag som avvisats av riksdagen. Genomfördes dessa förslag skulle det innebära att man överger den arbetsrättsliga grundsatsen att arbetsfred skall råda under avtalstid. Jag vill också framhålla att medbestämmandelagen ändrades så sent som år 1985 i syfte att öka möjligheterna att lösa olovliga konflikter på annat sätt än genom skadestånd och avskedanden. Jag har inte för avsikt att verka för en sådan utveckling som Paul Lestander föreslagit.

Herr talman! Jag får först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det nya i den här frågan är att det mig veterligt faktiskt är första gången i den moderna historien som en fackordförande i Sverige avskedats i samband med en arbetskonflikt. Lars Karlsson har i en medlemsomröstning efter strejken getts fullständigt förtroende av sina arbetskamrater så när som på en deltagande vid mötet. Strejken var kollektiv och kollektivt beslutad. Samtliga deltog alltså i strejken. Men en enda person lyftes fram som syndabock, fråntogs sitt ordförandeskap, fråntogs sitt medlemskap i Gruvindustriarbetareförbundet och avskedades från sin anställning. Det finns alltså skäl till eftertanke. Vart är vi på väg med stöd av den medbestämmandelag som en gång karakteriserades som den största reformen näst efter allmänna rösträtten? Det finns således anledning att ompröva MBL som en strejkbegränsande och kampbegränsande lagstiftning. 109 Jag noterar att arbetsmarknadsministern mycket klart uttalar att något initiativ inte är att förvänta från departementet. Initiativ kommer ändå att tas.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag delar LKAB:s företagsläkares uppfattning att alla gruvarbetare som arbetat 15 år under jord skall få pension vid 55 års ålder och om jag i så fall är beredd att ändra pensionsreglerna för gruvarbetare. Jag är inte beredd att föreslå någon ändring i pensionsreglerna för gruvarbetare. Reglerna inom den allmänna pensioneringen är generella och gäller alla oavsett bostadsort, yrkestillhörighet etc. Detta är en viktig princip som bör bibehållas. För den som av olika anledningar behöver pension från en tidigare tidpunkt än den ordinarie pensionsåldern finns möjlighet att ansöka om förtidspension eller sjukbidrag. Sådan pension kan man få om man fått sin arbetsförmåga nedsatt av medicinska skäl. För den som har fyllt 60 år finns möjlighet att få förtidspension av arbetsmarknadsskäl. Från 60 års ålder har man också möjlighet att trappa ned sin arbetsinsats och få delpension som kompensation för den inkomstförlust man gör. Det är slutligen möjligt att begära förtida uttag av sin ålderspension fr.o.m. den månad man fyller 60 år. Ett förtida uttag medför dock att pensionsbeloppet reduceras. Jag vill emellertid tillägga att den statliga pensionsberedningen bl.a. har till uppgift att se över de nuvarande möjligheterna till rörlig pensionsålder.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Gruvarbetarna har under decennier fört kampen för pension vid 55 års ålder. Det är först nu de har fått oväntat stöd från en företagsläkare. Motiveringen är att gruvarbetarna lider under en psykisk press som sliter hårt. Ny teknik och nya maskiner samt gruvmiljön gör att gruvarbetarna är berättigade till en lägre pensionsålder. Något som inte tagits med är risken för lungcancer. Det finns mätningar som visar att gruvarbetarna utsätts för radon. Den enda möjligheten att minska radonhalten i luften är ökad ventilation, men det går ändå inte att helt komma ifrån radonet och risken för lungcancer. Det är ytterligare ett motiv för att sänka pensionsåldern till 55 år för dem som har arbetat 15 år under jord. Jag beklagar djupt att regeringen inte är beredd att tillmötesgå gruvarbetarna. Jämfört med hur det är ute i Europa — sådana jämförelser brukar vi göra när det gäller andra saker — hör de svenska gruvarbetarnas pensionsålder faktiskt till de högsta. I många andra länder har man tagit hänsyn till de miljöhot som gruvarbetare under jord utsätts för. Det är synd att Sverige inte kan följa efter och göra det bättre för gruvarbetarna.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig när jag ämnar vidta åtgärder med anledning av rapporten Kontroll och tillsyn av dentala material och vilka dessa åtgärder blir. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen redovisat ett antal åtgärder som rör tandersättningsmaterial i rapporten Kontroll och tillsyn av dentala material. Socialstyrelsen har bl.a. föreslagit dels att ett produktregister, dels ett register för utvärdering av biverkningar av dentala material upprättas. Vidare föreslås i rapporten att regeringen uppdrar åt socialstyrelsen att utarbeta regler för annonsering och marknadsföring av dentalmaterial. Socialstyrelsen har i annat sammanhang anmält att en utbildning av s.k. hänvisningstandläkare i landstingen genomförts beträffande dentala material samt riskerna för olika former av biverkningar och tekniska komplikationer. Vidare har socialstyrelsen utarbetat ett underlag för vårdprogram för patienter med besvär som kan sättas i samband med tandersättningsmaterial. Rapporten om Kontroll och tillsyn av dentala material har remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande i regeringskansliet. Jag har för avsikt att inom kort ta ställning till rapporten.
Herr talman! Tack för svaret, socialministern! Jag hoppas nu att socialministern verkligen snabbt griper sig an den här frågan och kommer med förslag såväl till riksdagen som till socialstyrelsen. Det är viktigt att regeringen visar handlingskraft och aktivitet i denna fråga, eftersom många människor är oroliga, inte minst på grund av de alarmerande uppgifter vi läser om då och då i pressen. Senast den 24 oktober läste jag i tidningen Expressen: ”Gravida varnas. Amalgamfyllningar kan skada foster.” Huruvida detta stämmer med fakta undandrar sig mitt kunnande och mitt bedömande, men ett är ändå klarlagt: forskarna har manat till viss försiktighet med stora amalgamfyllningar hos gravida, och man har konstaterat ett samband mellan kvicksilverhalt i hjärnan och amalgamfyllning. Däremot är sambandet mellan amalgam och olika kroppsliga besvär ännu inte helt klarlagt, och på det området måste givetvis forskningen fortsätta. Socialstyrelsen har under de senare åren visat stor aktivitet rörande kvicksilverexpositionen inom tandvården. I utredningen har man kommit med de förslag som socialministern här har omtalat, men man talar också om att det bör ske ett intensifierat samarbete mellan olika forskningsområden. Inte minst bör samarbetet mellan medicin och odontologi ökas.
Herr talman! Jag tycker att det är nödvändigt med ökat samarbete på många områden i denna fråga. Precis som Gullan Lindblad säger har det varit en intensiv verksamhet från socialstyrelsens sida. Vi har kontinuerligt överläggningar mellan departementet och socialstyrelsens ledning och skall ha det också när det gäller denna rapport. Ökat samarbete är alltså någonting som måste vara en angelägenhet för oss.
Herr talman! Jag tar fasta på detta och tycker det är bra om socialministern vidtar åtgärder för att öka samarbetet. Jag hoppas att socialministern då också tar vara på den möjlighet som redovisats i rapporten, nämligen att ta ut vissa avgifter när man anmäler produkter. På det sättet fås ökade forskningsresurser som kommer denna forskning till godo. Det har hänt positiva saker, inte minst när det gäller behandlingen av de patienter som drabbats. De tas numera om hand på ett adekvat och mera seriöst sätt än tidigare. Det är sådant som socialutskottet tidigare uttalat sig för.

Herr talman! John Andersson har frågat socialministern om hon är beredd att ta initiativ till att resurser tilldelas för forskning om viss amyloidossjukdom. Enligt frågeställaren bedrivs sådan forskning helt på insamlade medel. Statliga medel till medicinsk forskning anvisas till största delen under utbildningsdepartementets huvudtitel, varför frågan har överlämnats till mig för besvarande. Medel för medicinsk forskning anvisas under två anslag, — till de medicinska fakulteterna och till det medicinska forskningsrådet. Den närmare fördelningen av medlen görs därefter lokalt vid högskoleenheterna och av forskningsrådet utifrån framför allt vetenskapliga kriterier. Från medicinska forskningsrådet har jag inhämtat att rådet stöder ett projekt rörande amyloidossjukdom, som bedrivs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mycket av den medicinska forskningen i övrigt som stöds av forskningsrådet bör enligt rådets mening också kunna ha relevans i detta sammanhang.

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det kanske ter sig litet märkligt att uppta ministerns tid med en fråga om en särskild sjukdom och om forskningen kring den, speciellt som det är ett jämförelsevis litet antal människor som drabbas. Men jag har ändå tyckt mig finna skäl att ställa denna fråga, eftersom det tydligen finns så stora frågetecken kring sjukdomen. Man har haft funderingar om huruvida orsaken till sjukdomen kan vara miljön. Man har då tänkt på bl.a. utsläppen från Rönnskärsverken, eftersom det är en koncentration av denna sjukdom i Skellefteområdet. Frågan om den är ärftlig har också varit aktuell. Nu säger utbildningsministern att medicinska rådet stöder ett projekt rörande den här sjukdomen. Jag vet inte vad ordet ”stöder” innebär — om projektet bekostas helt eller inte. Vad jag vet är att man i Skellefteområdet är ute och samlar in pengar för att få resurser till forskning om sjukdomen. Jag noterar självfallet att forskningsrådet har ställt medel till förfogande. Det är ju ett bra svar, som jag självfallet är nöjd med. Detta var mer än vad jag kände till, men det var en positiv sak. Jag hoppas att det även fortsättningsvis kommer att ställas medel till förfogande, så att mysteriet med sjukdomen löses.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat jordbruksministern om han är beredd att medverka till att anslag ställs till förfogande för vissa vattenregleringsåtgärder i Hjälmaren. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill först peka på att staten under de närmaste åren står inför stora miljösatsningar. Vi måste därför göra en mycket omsorgsfull prioritering av de olika projekten, bl.a. med avseende på i vilken omfattning de kan anses vara grundade på ett statligt ansvar. Vattendomstolen har underställt regeringen ett förslag till ändrad vattenhushållning i Hjälmaren. Förslaget till ändringar är avsett att gagna både naturvårdsoch fritidsintressena. Förslaget har remissbehandlats, och det har bemötts positivt av flertalet remissinstanser. Frågan om hur de åtgärder som hör ihop med den ändrade regleringen skall finansieras har ännu inte avgjorts. Enligt min uppfattning är det naturligt att kommunerna medverkar tillen lösning. Det är flera kommuner som är berörda av vattenförhållandena i Hjälmaren, och det borde ligga i deras eget intresse att bidra till att förhållandena i Hjälmaren förbättras, inte minst för att tillgodose de egna kommuninvånarnas intresse av att kunna utnyttja Hjälmaren för bad, båtsport, fiske och annan rekreation. Jag har erfarit att diskussioner pågår mellan bl.a. berörda kommuner, och jag är optimistisk i fråga om deras vilja och förmåga att medverka till en bra lösning.

Herr talman! År 1979 kom en departementsutredning om en ändring av vattenhållningen i Hjälmaren. Utredningen resulterade i en proposition med åtgärdspaket. Bl.a. skulle avrinningen förbättras, och nya dammluckor skulle tillkomma. Det fanns förslag om en kostnadsfördelning mellan kommunerna, staten och andra intressenter. När vissa administrativa problem klarats av, skulle de berörda länsmyndigheterna återkomma till staten med krav på den del av kostnaden som staten skulle stå för. Jag har frågat tidigare, och den dåvarande jordbruksministern Svante Lundkvist lovade i en frågedebatt att staten skulle fullfölja sina åtaganden, även efter det att en ny regering hade tillträtt. När jag nu hör statsrådet Birgitta Dahls svar blir jag litet mer betänksam. Det positiva förefaller mig vara att frågan inte är avgjord. I övrigt hänvisar hon till att kommunerna kanske skall ta ett större ansvar. Nu är det så, Birgitta Dahl, att kommunerna kring Hjälmaren har stora problem och stora kostnader redan nu. Från folkpartiets sida har vi tagit upp behovet av ett åtgärdspaket beträffande Hjälmaren, men detta förslag har avvisats av riksdagen. Problemen i Hjälmaren är dock stora: Det förekommer en omfattande fiskdöd och stor algbildning. Vattenståndet är ojämnt. Det diskuteras mycket huruvida aluminiumutfällningar kanske till en del orsakar fiskdöden. Kommunernas kostnader är mot denna bakgrund stora. Nu frågar jag statsrådet: Är det inte rimligt att regeringen fullföljer ett givet löfte, grundat på beslut i riksdagen, även om det därefter har kommit en ny regering?
Herr talman! Det är av en rad skäl mycket angeläget att vi kan få en slutlig lösning på frågan om reglering av Hjälmaren, bl.a. sådana som anknyter till miljövården och till det rörliga friluftslivet och kommunernas intressen därvidlag. Jag tycker att det är naturligt att man inför de slutliga ställningstagandena prövar vilka möjligheter man har till gemensamma lösningar, som olika parter kan hjälpas åt med. Jag finner det så mycket mer naturligt som jag från mitt hemlän, inkl. min hemkommun, har erfarenhet av sådana lösningar som landsting och kommuner har bidragit till och där frågorna drevs mycket entusiastisk av de nuvarande ordförandena i Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Herr talman! Jag är överens med miljöministern om att det är viktigt att 6 november 1986 alla parter tar sitt ansvar och att man prövar om man tillsammans kan komma fram till lösningar. Men min frågeställning gällde om staten kommer att ta sin del av ansvaret. Redan den ursprungliga kostnadskalkylen byggde på att det skulle finnas flera intressenter. Dessutom har kommunerna fått ytterligare kostnader genom lösningar som är mer miljöinriktade än vad som förutsattes i den ursprungliga utredningen, som i stort sett inskränkte sig till åtgärder beträffande jordbruket. Min fråga är alltså: Är staten i ett sådant här samarbete beredd att ta sin del av ansvaret?
Herr talman! Självfallet är staten beredd att ta sin del av ansvaret. Vad våra diskussioner, som jag hoppas skall leda till goda resultat, nu gäller är att vi vill ha reda på hur en lämplig avvägning ser ut. Diskussionerna om detta kommer jag inte att föra här. Jag tror inte att det skulle verka pådrivande på resultatet.
Herr talman! Det senaste beskedet tycker jag är tillfredsställande. Det tyder på att staten är beredd att vara med i diskussionerna och att ta sin del av ansvaret. Jag hoppas att dessa förhandlingar kommer att ge ett gott resultat.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om regeringen kommer att beakta vissa amerikanska undersökningar om samband mellan högspänningsledningar och cancer vid beslut om ombyggnad av ledningar i Hälsingland. Undersökningar av biologiska effekter av de elektriska och magnetiska fälten kring högspänningsledningar pågår både i Sverige och utomlands. De redovisade resultaten är ofta motsägande. För att regeringen närmare skall kunna följa utvecklingen på området har statens energiverk fått i uppdrag att årligen särskilt redovisa den forskning som bedrivs i Sverige och utomlands. De två amerikanska undersökningar som frågeställaren nämner bedrivs på uppdrag av amerikanska myndigheter. Vissa preliminära uppgifter om undersökningar har lämnats vid ett möte som det amerikanska bioelektromagnetiska sällskapet höll i juni. Undersökningarna och deras resultat kommer dock att redovisas i sin helhet först vid ett möte, Contractors” Review Meeting, i november. Vid detta möte kommer även svensk expertis 115 att delta. Snarast efter det mötet kommer jag att få en särskild redovisning av de resultat som framkommit. Jag vill starkt understryka två synpunkter beträffande dessa undersökningar: dels att det är först när undersökningarnas resultat har presenterats och granskats som deras betydelse kan bedömas, dels att dessa undersökningar kommer att redovisas helt öppet. Någon ”hemligstämpling” från Vattenfalls sida har givetvis inte skett och är heller inte möjlig. Vattenfalls ansökan om tillstånd att bygga om vissa högspänningsledningar i Gävleborgs län bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringens beslut i det ärendet kommer med hänsyn till beredningsarbetet tidigast i december. Resultaten från de aktuella amerikanska undersökningarna kommer alltså att vara tillgängliga när beslutet fattas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det står i svaret att statsrådet kommer att få en särskild redovisning av de amerikanska rapporterna. Jag uppfattar det så att statsrådet också kommer att beakta de synpunkter som där redovisas. Jag kan inte heller i nuvarande läge bedöma de här rapporternas betydelse. Av allt att döma visar de att större risk föreligger för dem som bor nära kraftledningar att få cancer än för andra. Jag tycker att det är allvarligt att Vattenfall faktiskt mer eller mindre hemlighållit rapporterna. Ljusdals kommun begärde att få se rapporterna, men det vägrades. Vattenfall har uppenbarligen inte mycket till övers för människors och kommuners behov av information. När Birgitta Dahl och jag diskuterade frågan om kraftledningarna här i riksdagen i maj i fjol sade Birgitta Dahl att ”markägarnas synpunkter skall kunna beaktas så långt det är möjligt”. Vidare sade hon: ”I planeringen bör man sträva efter att alltid dra större kraftledningar på sådant sätt att den omedelbara närheten till bebyggelse om möjligt undviks.” Anser Birgitta Dahl att Vattenfall beaktar markägarnas synpunkter, när man vill dra den nya 400 kV-ledningen genom Hälsingland, 40 resp. 65 meter från boningshus, som är fallet i Färila? Vattenfall vägrar att ändra sträckningen. Anser Birgitta Dahl att Vattenfall beaktar markägarnas synpunkter, om man drar den nya 400 kV-ledniningen genom Alfta i Ovanåkers kommun enligt tidigare planer? Både gruppen ”Vi som bor nära” och Ovanåkers kommun samt länsstyrelsen har föreslagit en alternativ sträckning utanför samhället. Kommer regeringen vid sitt beslutsfattande att lyssna på aktionsgruppen, på kommunerna och på länsstyrelsen?
Herr talman! Självfallet kommer vi vid bedömningen att beakta alla tillgängliga fakta och de synpunkter som alla berörda har att anföra. Det följer av föreskrifterna i lagen och av de ambitioner som jag har vid utövandet av mitt ämbete. Vi har hittills bara fått preliminära rapporter. Men uppgifterna har varit publicerade i fackpressen och på intet sätt varit hemliga. Jag vill inte göra några bedömningar förrän jag har fått ta del av de värderingar som kommer att göras vid ett sammanträde i USA den 17-20 november. Resultaten kommer att mycket noggrant presenteras för mig den 26 november. Lika Prot. 1986/87:20 självfallet som jag alltså kommer att beakta dessa synpunkter kan jag nu inte 6 november 1986 göra några uttalanden som binder mig inför de ställningstaganden som jag skall göra. Det hoppas jag att Gunnel Jonäng respekterar. Pr JG REvela (AVE
Herr talman! Jag förstår Birgitta Dahls synpunkter. Jag har ingenting att invända mot dem. Den här frågan måste man, det vill jag understryka, se ur de berörda människornas synpunkt. Människornas oro måste tas på allvar. Barn och boende i närheten av högspänningsledningar drabbas i större utsträckning av cancer än andra. Det har konstaterats att det finns ett statistiskt säkerställt samband, men man kan inte bevisa att högspänningsledningarna orsakar cancer. Jag tycker att regeringen har en skyldighet att lyssna på människorna i dessa bygder. Jag hoppas att regeringen också kommer att göra det. Det är naturligtvis viktigt att forskningen fortsätter och att vi kan få en ändring i 1902 års ellag om avstånd mellan ledningar och bebyggelse.

Herr talman! Leif Olsson har frågat industriministern vilka åtgärder han avser att vidta för att Uddevalla Invests verksamhet i Rixö skall bedrivas så att befolkningen i intilliggande bebyggelse inte behöver leva i ständig oro för liv och egendom. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Verksamheten vid Rixö stenbrott är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen. Verksamheten bedrivs av Lyse Nya Stål Service AB. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har i olika beslut enligt 40 § miljöskyddslagen förelagt bolaget att vidta åtgärder för att begränsa olägenheterna från stenbrottet. Det senaste beslutet meddelades den 4 mars 1986. Beslutet har på flera punkter överklagats till regeringen av närboende, företrädda av Rixö samhällsförening. Ärendet bereds för närvarande i jordbruksdepartementet. Regeringen kommer inom kort att ta ställning till besvären. Jag kan därför inte nu göra något uttalande om verksamheten. Jag vill tillägga att det i går kom till min kännedom att länsstyrelsen — efter det senaste stenkastet den 27 oktober i år — överenskommit med bolaget och yrkesinspektionen att sprängstopp tills vidare skall gälla för all sprängning av fast berg.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det positiva är det sista i svaret, det besked om ett sprängstopp som miljöministern redovisar. Det är givetvis ytterst viktigt att alla företag i sin verksamhet tar all möjlig hänsyn till sin omgivning. Självfallet skall detta i högsta grad gälla företag där statliga pengar har satts in. Vid sprängningar i Rixö har vid ett flertal tillfällen allvarliga tillbud skett. Stora sprängsalvor har medfört att stenar kastats in bland tätbebyggelsen, och enbart turen har gjort att inga människor ännu kommit till fysisk skada. Den psykiska påfrestningen på befolkningen i Rixö är i dag mycket stor. Ett hus har under ett och ett halvt år drabbats av tre stenskurar. Skador på hus, tvätt som hänger ute på tork, bilar, fruktträd m.m. har rapporterats i flera fall. Av myndigheter förelagda tider för sprängning, lastning m.m. har vid flera tillfällen frångåtts. Vibrationer och buller överskrider medgivna värden. Det gäller att inte bara ange krav utan också att verkligen se till att de efterlevs. Jag såg en intervju nyligen med företagsledningen, som alltså är Uddevalla Invest. Det sägs där att företagsledningen är orolig därför att stenhanteringen genererar resurser till Uddevalla Invests industrisatsningar på andra områden. Det är väl inte så, hoppas jag, att 200 människor skall må dåligt därför att denna hantering skall ge resurser till nya satsningar på andra områden och dessutom med statliga medel.
Herr talman! De bestämmelser som länsstyrelsen meddelade i mars i år är av mycket detaljerad art. Det är uppenbart att det därefter ändock förekommit betydande problem. Ett tecken på att länsstyrelsens tillsynsverksamhet fungerar är att det nu råder stopp för den verksamhet som varit mest störande. Ominget oförutsett framkommer vid den fortsatta beredningen av ärendet kan jag lova att regeringens beslut kommer skyndsamt.
Herr talman! Det sista beskedet är glädjande. Jag har inte träffat några i denna region som inte vill ha industri här. Men man vill känna att man kan leva ett tryggt och säkert liv. Många har ställt sig frågan: Måste det verkligen hända någonting mycket allvarligt innan det görs något åt dessa olägenheter? Jag tror det är oerhört angeläget att miljöministern följer detta ärende. Det handlar om en principiellt mycket viktig fråga.

Herr talman! Gunnar Hökmark har — mot bakgrund av ett uttalande av Stockholms finansborgarråd om att nedskärningar i den kommunala verksamheten i första hand borde drabba områden där en stor majoritet uttalat sig för skattesänkning — frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder mot denna, som han kallar den, planerade diskriminering av vissa kommuninvånare. Svaret på denna fråga är nej. Jag utgår ifrån att Stockholms kommun liksom alla andra kommuner följer de principer som gäller för den kommunala verksamheten.

Herr talman! Jag skall be att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Jag vill först bara konstatera att denna typ av uttalande inte är någonting annat än ett slags maktens nonchalans mot undersåtarna. Vi ser exempel på detta i den pensionsskattedebatt som just nu pågår, men också i den debatt som brutit ut med anledning av att lagrådet inte tyckte som socialdemokraterna tycker att man skulle ha tyckt. Men, herr talman, detta är också någonting värre. Det är nämligen en makthavare som hotar kommunmedborgarna med konkreta åtgärder därför att de enligt hans mening har röstat fel. Det är mot den bakgrunden som jag tycker att det är tvivelaktigt att civilministern i sitt svar säger sig utgå från att Stockholms kommun, dvs. socialdemokraterna under John-Olle Perssons ledning, skall respektera alla medborgares rätt till lika behandling. Vad John-Olle Persson sagt ger anledning att utgå från den raka motsatsen. Det han har sagt är att han skulle vilja diskriminera medborgarna. Hur kan man då få detta till att man kan utgå från att han inte skall göra det? Det gäller här en planerad diskriminering. Jag skulle vilja att civilministern tar avstånd från den typen av tankar på att diskriminera olika kommunmedborgare beroende på hur de röstat eller i vilken del av kommunen de bor. Jag skulle också vilja höra honom deklarera här i kammaren att han är beredd att vidta åtgärder om det skulle visa sig att John-Olle Persson omsätter sina tankar i handling i syfte att diskriminera vissa kommunmedborgare därför att de bor i en del av kommunen där man enligt John-Olle Perssons mening röstat fel. Den deklarationen borde civilministern vara skyldig kammaren.

Herr talman! Hans-Eric Andersson har frågat mig om jag anser att lokalfrågan för Stockholms södra postregion har lösts i samklang med av riksdag och regering uttalade mål. Riksdagen har beslutat — senast vid behandlingen av budgetpropositionen i våras — att postverket skall ge en snabb, säker och lättillgänglig postservice i hela landet. Verksamheten skall bedrivas rationellt och effektivt. Riksdagens beslut innebär bl.a. att posten självständigt beslutar i lokalfrågor. Den aktuella lokalen vid Slussen är en tillfällig lösning av det nya regionkontorets lokalbehov. Jag utgår från att posten, utifrån verksamhetens förutsättningar, beaktar de aspekter som Hans-Eric Andersson har tagit upp när man skall finna en mer långsiktig lösning i lokalfrågan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. En stor del av det område som Stockholms södra postregion omfattar har stor brist på arbetsplatser. Jag vet att kommunikationsministern har god kunskap om det förhållandet. Såväl regering som riksdag har också i flera sammanhang uttalat att det är viktigt att bl.a. genom lokalisering av statliga arbetsplatser skapa bättre balans inom Stockholmsregionen. Mot denna bakgrund är lokaliseringen av postregionkontoret upprörande. Detta visar en total nonchalans mot statsmakternas uttalade mål. Vi har fått veta att industriministern försökt övertyga privata tjänsteföretag om att de bör förlägga sin verksamhet utanför Stockholm. När då posten, ett statligt affärsverk, placerar ett regionkontor i centralaste tänkbara läge i Stockholm och utanför den region som kontoret administrerar, framstår handlingssättet som ett direkt sabotage mot industriministerns ansträngningar. Jag skulle vilja följa upp detta med ett par ytterligare frågor till kommunikationsministern. För det första: Jag kan inte av svaret utläsa att kommunikationsministern där ger uttryck åt vad han själv anser, men jag har faktiskt frågat om kommunikationsministerns mening i det aktuella fallet. Har posten följt statsmakternas intentioner? För det andra: Tänker kommunikationsministern ta några initiativ för att mot posten och eventuellt andra statliga myndigheter göra motsvarande aktion som den industriministern har gjort mot privata företag?
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att detta är en tillfällig lösning. De allmänna direktiven kvarstår. Det har förekommit överläggningar med samtliga affärsverk, varvid man från regeringens sida har betonat regeringens allmänna inställning, att affärsverken skall ta hänsyn till regionalpolitiska mål och decentraliseringsmål när de planerar sina verksamheter. Det råder inga delade meningar på den punkten. Jag tycker dock att det kanske vore litet orättvist om den här diskussionen — Prot. 1986/87:20 skulle ge intryck av att posten inte i allmänhet arbetar efter dessa 6 november 1986 målsättningar. Enligt uppgift jag har fått har personalen utanför Stockholm= = Y=lblrr ror sregionen inom postverket ökat med ca 2 000 årsarbetskrafter de senaste åren. Det sker alltså saker också i en annan riktning. Det vi nu talar om är som sagt en tillfällig lösning. När man skall åstadkomma en definitiv lösning skall man enligt min mening ta hänsyn till de intentioner som har uttalats.
Herr talman! Jag är glad för det som kommunikationsministern nu säger. Hans ord kan inte misstolkas, tycker jag. Dock är jag litet ledsen för att kommunikationsministern bagatelliserar det inträffade genom att hänvisa till att det är en provisorisk lösning. Provisoriet är på fyra år. Under fyra år hinner många anställda rekryteras och många sociala mönster att inrättas. Det medför att man, när en permanent lösning skall åstadkommas, med stor kraft kommer att driva kravet att den permanenta lokalen förläggs alldeles i närheten av provisoriet.

Herr talman! Rune Thorén har frågat mig när dubbelspår för pendeltågstrafik på sträckan Göteborg-Kungsbacka beräknas vara färdigt samt om jag är beredd att vidta åtgärder för att påskynda denna utbyggnad. Jag vill framhålla att västkustbanan är en bandel där en utbyggnad kan bedömas som mycket angelägen. I den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning har regeringen också tagit med en satsning på västkustbanan. Satsningen inrymmer dubbelspår bl.a. på del av sträckan mellan Göteborg och Kungsbacka. Denna utbyggnad pågår för närvarande. När dubbelspår för bl.a. pendeltågstrafik kan byggas från Göteborg till Kungsbacka beror dock till stor del på de berörda trafikhuvudmännens ekonomiska intresse. Enligt riksdagens riktlinjer gäller nämligen att trafikhuvudmännen i länen har att svara för järnvägsinvesteringar som behövs för den lokala och regionala trafikförsörjningen. Jag vill också nämna att beslutsprocessen är väl decentraliserad när det gäller trafikhuvudmännens möjligheter att få statsbidrag till investeringar. De tidigare möjligheterna att få sådana bidrag för tunnelbanor och spårvagnstrafik har numera utvidgats till att även gälla spårinvesteringar på SJ:s | bannät. För att bidrag skall kunna lämnas krävs dock att en långsiktig trafiköverenskommelse träffats mellan SJ och trafikhuvudmannen. Ett annat krav är att den aktuella spårinvesteringen skall vara samhällsekonomiskt överlägsen jämfört med övriga vägoch kollektivtrafikinvesteringar som är aktuella för bidrag i den s.k. fördelningsplanen. Med de riktlinjer som gäller bör därför trafikhuvudmannen ta upp en diskussion med SJ om möjligheterna att genomföra den aktuella investeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, även om jag inte är helt nöjd. Jag tycker att kommunikationsministern vill lägga över ansvaret på de lokala trafikhuvudmännen. Om jag minns rätt är det på det sättet att hela järnvägssträckan från Göteborg till Malmö ingår i Scandinavian Link. Jag har också för mig att kommunikationsministern vid andra tillfällen har uttalat sig för att just den delen av ScanLink är oerhört viktig och att man satsar på den. Vi som i det här fallet representerar Göteborgsregionens lokaltrafik och kommunerna Göteborg, Mölndal och Kungsbacka tycker det är litet magstarkt att kräva en utbyggnad av banan på grund av pendeltågstrafikens behov. Det jag skrev i min fråga till kommunikationsministern var att för att en pendeltågstrafik skall kunna föras förutsätts ett dubbelspår. Jag vill fråga Sven Hulterström: Det är väl ändå så, som jag nyss sade, att vi behöver ett dubbelspår för att få en bra godstrafik och för att så småningom kunna få snabbtåg på den linjen, precis som mellan Stockholm och Göteborg?
Herr talman! SJ har också gjort den bedömningen att det behövs ett dubbelspår. Det är därför man har påbörjat utbyggnaden av ett sådant. Sedan är det som alltid en fråga om i vilken takt SJ önskar genomföra sina investeringar. De riktlinjer som riksdagen har fastställt säger att de investeringar som framkallas av den lokala och den regionala trafikens behov skall i huvudsak länshuvudmännen stå för. SJ och staten har ansvar för den långväga kollektivtrafiken. Om det är så att det som är angeläget att lösa här i första hand är hänförligt till den lokala trafiken, måste trafikhuvudmännen och SJ i en uppgörelse bestämma vem som skall svara för vad när det gäller investeringar.
Herr talman! Det har redan påbörjats ett resonemang mellan SJ lokalt och de tre kommunerna Göteborg, Kungsbacka och Mölndal samt Göteborgsregionens lokaltrafik om kostnaderna för en pendeltågstrafik mellan Kungsbacka och Göteborg. I det sammanhanget räknar vi som självklart att det inte skall röra sig om kostnaderna för själva spåren utan att vi har samma utgångspunkt som när det gäller trafiken mellan Alingsås och Göteborg. Jag kan också nämna att det faktiskt är fler resenärer mellan Göteborg och Kungsbacka än mellan Alingsås och Göteborg. Kommer man sedan in på kostnaderna, får detta bli en andra fråga. Göteborgsregionens lokaltrafik kan ju inte börja bygga spår, utan vi behöver hjälp från statligt håll att påskynda utbyggnaden. Staten måste se till att det blir gjort, och det snarast. Inte minst med tanke på de miljöproblem som vi — Prot. 1986/87:20 har i Göteborgsregionen och som Sven Hulterström som göteborgare mycket 6 november 1986 väl känner till skulle det vara ett steg i rätt riktning. Omden planeräde ut
Herr talman! På andra håll i landet har de lokala trafikhuvudmännen fått betala även den här typen av investeringar. Det är ju inte säkert att man i Stockholmsregionen, i Norrland eller i Skåne är intresserad av att investera pengar i banvallar på sträckan Göteborg-Kungsbacka, om dessa investeringar är framkallade av den lokala trafikens behov.
Herr talman! Jag menar att behoven inte är framkallade. Jag trodde vi var överens om att det ändå måste bli ett dubbelspår på denna sträcka. Om det skulle vara så att någon del av investeringen, när trafiken så småningom är i ordning, skall belasta den lokala trafiken, så är kommunerna beredda att diskutera detta. Själva igångsättningen som sådan kan inte bygga på om det blir pendeltågstrafik eller inte, och därför är det viktigt att SJ fortsätter den utbyggnad som just nu pågår. Det är att hushålla rätt med pengar att låta det arbetslag som nu jobbar där fortsätta med utbyggnaden ner till Kungsbacka. Jag hoppas alltså på hjälp.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om regeringen är beredd att nu medverka till att byggande av riksväg 45 tidigareläggs. Elver Jonsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit — och | kommer att vidta — för att säkra en acceptabel trafiksituation i Trollhätte— Vänersborgsregionen. Jag kommer att besvara frågorna i ett sammanhang. Jag är väl medveten om att utbyggnaden av riksvägarna 44 och 45 är två angelägna objekt i denna region. Byggandet av statliga vägar sker enligt fastställda flerårsplaner. Dessa planer har tagits fram i en decentraliserad process. Det lokala och regionala inflytandet vid prioriteringen av väginvesteringar är stort. Genomförandet av dessa planer sker i den takt som medelstilldelningen till vägbyggandet medger. Jag har inte för avsikt att frångå denna av riksdagen beslutade ordning för vägplaneringen. Det ankommer på vägverket att utifrån anvisade medel och fastställda flerårsplaner upprätta årsbudget för vägbyggandet. Det är inte regeringen utan vägverket som fastställer årsbudgeten för vägbyggandet. Vägverkets budgetarbete för verksamhetsåret 1987 beräknas vara klart till årsskiftet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag förstår mycket väl att kommunikationsministern inte kan stå här och lova att åtgärder omedelbart skall vidtas. Men man kan väl i alla fall tycka att kommunikationsministern i sitt svar borde ha gett uttryck för en litet mer positiv syn på tvåstadsområdets trafikproblem. Det är inte första gången som riksvägarna 44 och 45 är uppe till debatt här i kammaren. Det tyder på att det verkligen finns problem i de aktuella områdena. Riksväg 44, som skall gå mellan Trollhättan och Skaraborgsgränsen, skall ju betjäna Trollhätteindustrin. Om man tittar på Saabs expansion under de senaste två åren, finner man att antalet anställda netto motsvarar de två Volvofabriker som skall byggas i Uddevalla. Volvos Uddevallainvestering var en bidragande orsak till att en motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla skulle byggas. Saab har alltså netto anställt vad som motsvarar två Volvofabriker i Trollhättan. Men trafiksituationen i det området är fortfarande lika befängd som förut. Landstinget i Älvsborgs län har byggt ett nytt lasarett till en kostnad av nära 1 miljard. När lasarettet byggdes trodde man att den nya förbifarten då det gäller riksväg 45 vid Vänersborg skulle bli av. Men så blir det inte. Det arbetet ligger utanför planeringen fram till 1988. Vi vet inte heller när det kommer något besked i det avseendet. Till slut, herr talman, vill jag bara säga att jag tycker att kommunikationsministern ändå är något positiv i sitt svar. Han säger nämligen att han är medveten om att utbyggnaden av riksvägarna 44 och 45 avser två angelägna objekt i denna region. Jag vill påstå att det som sägs i den meningen är någonting nytt i den här diskussionen.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag frågade vad regeringen har gjort och tänker göra för att säkra en acceptabel trafiksituation i tvåstadsområdet. Låt mig säga att jag hade väntat att kommunikationsministern skulle ge ett mera offensivt besked — i stället för att som nu mera retoriskt ge en bild av hur budgetarbetet går till. Det var kanske inte vad jag avsåg. Med tanke på att vägmedlen totalt sett kraftigt har reducerats, samtidigt som man gör en ordentlig satsning på ett fåtal punkter i andra områden, råder det inget tvivel om att sådana här viktiga vägprojekt — kommunikationsministern har inte heller polemiserat mot resonemanget om att det är nödvändigt att dessa projekt kommer till stånd — inte får komma i kläm. Av den anledningen hade det varit angeläget att kommunikationsministern ändå sagt: Vi är beredda att ta tag i detta för att se till att de här planerna säkras. Vad det handlar om är ju inte att tidigarelägga något eller vidta några extraordinära åtgärder, utan närmast gäller det att se till att planerna i detta sammanhang inte äventyras eller förfuskas. Behovet av en bättre trafikföring i området är så väl dokumenterat att det inte behöver understrykas. Riksväg 44 är ju att betrakta som något av en puls från östra regionen, dvs. Stockholm och Mälardalen, ut mot västkusten och Uddevalla. Från Karlstad och Värmland är vägen en lika viktig länk när det gäller genomfarten mot Göteborg. Därför har också väg 45 sitt berättigande i detta sammanhang. Jag skulle vilja att kommunikationsministern, utan att avslöja detaljer, nu säger att han är beredd att ta extra tag för att just denna trafikförsörjning inte skall äventyras och så att utvecklingen blir acceptabel och i takt med trafikökningen.
Herr talman! Till Ingvar Karlsson i Bengtsfors vill jag säga att det var trevligt att för en gångs skull höra en centerpartist plädera för stora väginvesteringar och vägobjekt — det är inte så ofta som de som anser att det är viktigt att bygga vägar får draghjälp från det hållet. Jag noterar detta med viss tillfredsställelse. Till Elver Jonsson vill jag säga att det icke är möjligt att både ha en decentraliserad beslutsprocess, som alla uttalar sig för, och samtidigt begära att regeringen skall ge detaljanvisningar om enskilda objekt, i vilken ordning de skall genomföras, när de skall påbörjas osv. Det får i stället ingå i planeringssystemet. Herrarna kan vara lugna tills vidare. Jag vill inte föregripa vägverkets budgetbeslut, men enligt vad jag har erfarit har vägverket i detta fall verkligen ambitionen att göra någonting åt dessa vägar och fatta beslut i samband med nästa budgetomgång.
Herr talman! Jag talar för stora väginvesteringar därför att det är fråga om nödvändiga väginvesteringar som har planerats i länet under 15 år, och det är på tiden att de genomförs. Det är inte några stora väginvesteringar jämfört med motorvägen Stenungsund-Uddevalla, om det är detta som kommunikationsministern tänker på, utan det gäller småvägar. Kommunikationsministern skall inte hänga upp sig på det här, utan det går bra att satsa på dessa vägar. Det finns också andra vägar i detta område som skall byggas och som kan tas upp till diskussion, men de ingår inte i min fråga. Vi kan återkomma till frågan om ersättning för den nedlagda Dal-Västra Värmlands järnväg. Trots att järnvägen lades ned för flera månader sedan har regeringen ännu inte fattat beslut om den väginvestering som har utlovats.
Herr talman! Kommunikationsministern säger att vägverket bjuder till, och det är riktigt. Jag tolkar det så att regeringen backar upp den ambitionen, därför att det är naturligtvis inte oviktigt hur regeringen och kommunikationsdepartementet spelar med i en sådan här situation. Läget beträffande medelstilldelningsbegränsningen, som både riksdag och regering har bekymmer med, ger vid handen att det krävs en särskild bevakning i ett sådant här område, där trafiksituationen är på väg att bli akut om planerna inte fullföljs något så när. Det är viktigt att detta projekt inte kommer i kläm mellan storprojekt som kan sättas i gång på annat håll. Vägbyggnadsprogrammet för riksvägarna 44 och 45 måste alltså komma till stånd och fullföljas.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat statsrådet Göransson om föreningslivets andel av lotterisektorn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Lotterier spelar en stor roll för folkrörelsernas möjligheter till självfinansiering. Enligt uppgift från vissa folkrörelser har dessa möjligheter under senare år försämrats. Inom regeringskansliet övervägs vilka åtgärder som kan behövas för att förbättra möjligheterna för folkrörelselotterierna.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Att vinna pengar på lotteri är numera ett lättare sätt att skapa ett kapital än att spara pengar som man får genom arbete — men det är en frågeställning som vi kan diskutera vid senare tillfälle. För ett par dagar sedan stod jag utanför vår livsmedelsbutik hemma. Några grabbar från Adolfsbergs IK försökte sälja lotter för 20 kr. för att få ihop pengar till en ungdomsresa som föreningen skulle göra. Några, men inte många, köpte lotter. Då tittade jag upp och fick se en stor reklampelare. På den stod: Köp trisslotter, gnugga och vinn 100 000 kr. på direkten. Det var inte lätt för grabbarna med en sådan mördande konkurrens. Sedan år 1975 har folkrörelsernas andel av lotterisektorn minskat från ca 34 9 till 18 20. Och det var före tillkomsten av trisslotterierna och de nya vadhållningslotterierna. Jag hälsar Ulf Lönnqvist välkommen till arbetet på föreningssektorn. Men jag hade väntat mig att han, som kommer med friska krafter, skulle ha gett ett något annorlunda svar än en hänvisning till att frågan bereds i regeringskansliet. För ett par år sedan, när den utveckling som nu pågår redan var mycket tydlig, frågade jag statsrådet Göransson om samma sak — nämligen vad regeringen skulle göra med anledning av utvecklingen. Han sade då, precis som Ulf Lönnqvist gör i dag, att dessa frågor utreds i regeringskansliet. I stället för åtgärder kom sedan trisslotteriet. Detta är en fråga som engagerar tusentals föreningsledare över hela Sverige, Ulf Lönnqvist, och hundratusentals ungdomar som är beroende av lotteriintäkterna för sitt föreningsarbete när nu statliga och kommunala anslag dras ned. Därför skulle jag gärna vilja ha ett svar, där Ulf Lönnqvist redovisar när förslag kommer att läggas fram.

Herr talman! Det har successivt skett förändringar i den lagstiftning som reglerar folkrörelselotteriernas verksamhet, Lars Ernestam. Det har vidtagits åtgärder som underlättar för folkrörelselotterierna. För något år sedan togs t.ex. varuskatten på vinsterna bort. Det är den sortens åtgärder som Bengt Göransson hade anledning att hänvisa till vid det förra frågetillfället. Nu har vi fått en ny uppvaktning av folkrörelserna, och Lars Ernestam fanns med vid uppvaktningen. Jag har haft anledning att säga att vi tar de önskemål och krav som framförts från folkrörelserna på allvar. Därför behandlar vi nu dessa önskemål och dessa krav. Vi får se vilket resultatet blir. Lars Ernestam kan vara helt övertygad om att jag mycket väl känner till de behov som folkrörelserna har av att få fungerande lotterier och det värdefulla arbete som folkrörelserna utför.
Herr talman! Detta var en något utförligare redovisning av att arbetet har kommit i gång. Jag var, precis som Ulf Lönnqvist säger, med på uppvaktningen. Det fanns vissa förslag från uppvaktningen som, tror jag, kan ge förbättringar om de genomförs. Men den stora principiella frågeställningen finns kvar: Skall vi låta staten fortsätta att satsa på stora lotterier, som får till följd att föreningslivet förlorar andelar — vilka åtgärder och förbättringar som än vidtas för föreningslivet? Staten har en enorm reklamapparat till sitt förfogande, och föreningarna klarar inte av konkurrensen. Gnugglotterierna har tidigare i stor utsträckning varit reserverade för föreningarna. Anser Ulf Lönnqvist att de bör vara det i fortsättningen? Jag tror inte att mindre förändringar — skattelättnader och annat — räcker för att föreningslivet skall klara sig. Det är nödvändigt med mer omfattande åtgärder för att man skall nå resultat.
Herr talman! Jag har inte talat om vidden av förändringarna. Jag har sagt i svaret att vi överväger vilka åtgärder som kan behövas för att förbättra möjligheterna för folkrörelselotterierna.
Herr talman! Då avvaktar vi med intresse de förslag som kommer. Jag hoppas att övervägandena inte kommer att ta alltför lång tid.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat statsrådet Johansson om han är beredd medverka till att ”enarmade banditer” genom en lagändring åter blir tillåtna att spela på enligt de regler som gällde innan förbudet trädde ikraft. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. S.k. enarmade banditer förbjöds i vårt land med verkan fr.o.m. den 1 januari 1979. Förbudet motiverades med att spelet medförde risk för sociala skadeverkningar. Enligt min uppfattning finns det nu inte anledning att ändra ståndpunkt i denna fråga. Jag är således inte beredd att medverka till att det genom lagändring åter blir tillåtet att spela på s.k. enarmade banditer.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Samtidigt vill jag gratulera Ulf Lönnqvist till att han som är en Malmöpåg nu har nått maktens tinnar. För några månader sedan startades i Sverige ett lotteri, arrangerat av Penninglotteriet, Triss. Det finns i dag 8 000 försäljningsställen och man säljer för 90 milj.kr. per gång. Många av dem som säljer Trisslotter säger att de skulle kunna sälja mångdubbelt mer om de finge en större tilldelning. Man kan förmoda att de kommer att få en större tilldelning framöver! Herr talman! Jag vill betona att jag inte har något emot att svenska folket självt får avgöra om man vill spela på Triss, V 65 eller vad det nu kan kallas. Men vad jag irriterats och förvånats över är att när man för en del år sedan genom beslut i denna kammare förbjöd spel på de s.k. enarmade banditerna, staplades de negativa sociala konsekvenserna på varandra. Det var ingen hejd på den farsot som skulle följa i de enarmade banditernas spår. I dag tillåter man, tydligen med statens goda minne, ett spel som är vida värre. Det är mer lättillgängligt, och man får större summor pengar omedelbart. Herr talman! Detta är kvalificerat hyckleri. Eller rättare sagt: Dubbelmoralen stänker. Jag kommer att motionera till nästa års riksdag att man skall tillåta spel på de enarmade banditerna igen. Det blir antagligen inte tillåtet, men då kan jag i förtid säga att betänkandet i frågan inte kommer att innehålla ingredienser som i och för sig är nödvändiga, nämligen konsekvens, intelligens och logik.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat jordbruksministern om han är beredd att medverka till sådana bestämmelser att informationen om allemansrätten på ett allsidigt sätt når de människor som från andra länder söker sig till vårt land. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Allemansrätten, som saknar motsvarighet i flertalet andra länder, är av väsentlig betydelse för människors möjlighet att komma ut i naturen för rekreation och avkoppling. Utvecklingen har under senare år gått mot ett allt intensivare utnyttjande av naturen för rekreation och friluftsliv. Detta är naturligtvis en positiv utveckling. Samtidigt innebär det ökade krav på aktsamhet och hänsyn. Jag är starkt medveten om de problem som finns. Det behövs aktiva insatser för att komma till rätta med de negativa följder som ett ökat friluftsliv kan medföra. Bertil Jonasson har inte närmare redogjort för på vilket sätt som utländska 3 turister missbrukar allemansrätten i samband med vistelse i naturen. Jag får därför för sakens allmänna belysning först hänvisa till den tidigare behandling frågan haft i riksdagen. Under de senaste åren har i olika riksdagsmotioner förts fram krav på inskränkningar i allemansrätten och en utvidgning av informationen om denna. Riksdagen har därför vid olika tillfällen påtalat vikten av att både svenska medborgare och utländska turister får information om allemansrätten och om de rättigheter och skyldigheter som denna innebär. Riksdagen har förutsatt att vederbörande myndigheter med uppmärksamhet följer utvecklingen och sköter informationen. Informationen om allemansrätten handhas i första hand av statens naturvårdsverk. De utländska turisterna liksom också invandrarna behöver enligt verket bli bättre informerade om allemansrättens innebörd. För detta krävs en omfattande satsning på många olika språk och med olika media. På regeringens förslag har naturvårdsverket för innevarande budgetår därför fått utökade resurser för en treårig informationskampanj om allemansrätten. Kampanjen genomförs i samarbete med Sveriges turistråd och ett tiotal myndigheter och organisationer, däribland domänverket och Lantbrukarnas riksförbund. Informationsmaterial i form av bl.a. skyltar och broschyrer på flera främmande språk har producerats. Annonsering i utländska tidningar har förekommit. Syftet är att detta informationsmaterial skall finnas hos lokala och regionala turistorgan, vid turistanläggningar, campingplatser och kommunala fritidsgårdar runt om i landet. Även resebyråer och researrangörer får del av informationsmaterial om allemansrätten för vidare spridning. Sveriges turistråd ger bl.a. ut en Sverigebroschyr på sju olika språk med information om allemansrätten. Informationsmaterial tillhandahålls bl.a. på Turistrådets utlandskontor. Dessa håller i sin tur kontakt med resebyråer och researrangörer. Statens invandrarverk informerar i boken ”Sverige — en samhällsorientering för invandrare” bl.a. om allemansrätten. Boken ges ut på 14 språk och distribueras till alla nyanlända invandrare som har tillstånd att vistas här. Enligt min mening är ansvariga myndigheter m.fl. väl medvetna om betydelsen av god information om allemansrättens innebörd. De åtgärder som jag här har redovisat finner jag vara väl avpassade för ändamålet. Jag förutsätter att berörda myndigheter även i fortsättningen kommer att följa utvecklingen och vidtar de åtgärder som behövs för att informera såväl svenska som utländska turister i vårt land om allemansrättens innebörd. Jag kommer att följa utvecklingen mycket noggrant.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Dahl för svaret på min interpellation. Jag vill först slå fast, för att inget missförstånd skall råda, att jag anser att allemansrätten är bra och värdefull. Men om vi skall kunna bevara denna goda sak, måste vi se till att den inte förstörs. Vi måste göra klart för såväl svenskar som utlänningar att allemansrätten inte bara är en rättighet. Den innebär också en skyldighet för dem som utnyttjar rätten. Det erfordras med andra ord också folkvett. De allra flesta synes vara på det klara med detta och uppträder således hyfsat, men en del synes ej vara informerade, om man tar i beaktande deras beteende. Detta gäller kanske mest hitresande utlänningar som åkt hit för att under någon månads tid tjäna stora pengar på bäroch svampplockning. Personer som inviterat dessa utlänningar hit synes inte ha klarlagt för dessa vad allemansskyldighet och folkvett innebär och hur man skall umgås med skogarnas folk och i naturen. Människorna i norra Värmland anser sin allemansrätt hotad. Jag vill ha klarlagt detta för statsrådet. Det kanske inte var tillräckligt redovisat i min interpellation, varför jag gärna vill ha det sagt här. Allemansrätten gäller ej besök i folkets trädgårdar, potatisland eller odlingar, men enligt uppgift skulle sådana besök i flera fall ha gjorts. Man har svårt att tro att detta skett i god tro. Även om så är fallet, har det föranlett mycket stor irritation. Äldre människor har också irriterats av att de ej kunnat plocka bär inom rimliga gångavstånd. Det är ”massorna” som på ett tidigt stadium plockat bären fastän dessa ännu ej varit mogna. Det kan inte människorna tolerera. Människorna på orten plockar inte bär som inte är mogna. När bären är mogna måste de nu gå längre bort i skogarna för att kunna plocka mogna bär. Det kan bli för långt för äldre människor. Jag vill också ha sagt — och det är efter vissa utlåtanden — att dessa utlänningar haft ett alldeles speciellt stort intresse för militära förband och hållit sig i närheten av dessa. Jag skall inte närmare gå in på denna fråga. Att tillvarata bär och svamp är riktigt. Bär och svamp är en nationaltillgång som vi bör tillvarata. Jag har själv arbetat mycket hårt för att människor skulle kunna tjäna en summa fri från beskattning, och jag har också lyckats väl. Man har alltmer börjat ta till vara bären. Med hänsyn till umgänget med människor som bor på orten måste det ändå vara möjligt för ortsbefolkningen att på detta sätt tjäna litet pengar när andra utvägar inte står till buds. Sådana möjligheter bör inte raseras. Äldre människors behov av att kunna plocka bär bör tillgodoses inom rimliga avstånd. Dessa äldre människor kan inte gå långt in i skogarna, på grund av sitt handikapp. I jordbruksutskottets betänkande 1979/80:7 sägs: ”Allemansrätten får dock inte ta sig sådana uttryck att markägaren och andra fastighetens innevånare tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada; hemfriden i vidsträckt mening och markägarens ekonomiska intressen får inte kränkas. Över huvud taget får den som befinner sig i skog och mark anses vara skyldig att ta hänsyn till sin omgivning.” Allemansrätten innebär krav på hänsyn, omdöme och ansvar hos den som gästar naturen. De kraven har inte uppfyllts. För att bevara vår allemansrätt och komma till rätta med avarterna har jag krävt skärpt information och en skyldighet för dem som organiserar dessa bärplockarresor från andra länder att informera de besökande. Vissa regler borde iakttas för att äldre och handikappade skall kunna få sitt bärbehov tillgodosett inom rimliga avstånd från vägar etc. Det är här som jag efterlyser statsrådets bistånd. Jag liksom nordvärmlänningarna tolererar mycket men inte vad som helst. Och jag vill fråga om statsrådet delar min uppfattning beträffande hänsyn. Vi är överens när det gäller allemansrätten i övrigt. Jag har tidigare tagit upp skattefrågan med finansministern och skall inte gå in på den nu. Jag vill bara till sist, med hänsyn till det allra sista som statsrådet säger om att hon skall följa utvecklingen, fråga om statsrådet vill se till att det blir information och bättre kontroll för de grupper som jag speciellt har pekat på.

Herr talman! Låt mig först än en gång understryka hur betydelsefull jag anser att allemansrätten är. Jag kan inte låta bli att påminna om att jag bland mina äldre kolleger på Uppsalabänken hade den person som mer än någon annan medverkat till att allemansrätten stadfästes, nämligen riksdagsman John Lundberg, som vi båda kände under hans tid här. Jag tycker det är ett förpliktande arv. Jag har också vid många tillfällen vid vandringar och kanotfärder i naturen själv kunnat iaktta dessa problem. Jag är därför mycket intresserad av och angelägen om att kunna se till att allemansrätten iakttas, med allt vad den innebär av rättigheter och skyldigheter. Jag vill alltså upprepa att jag kommer att följa detta arbete mycket noga. Av allemansrätten följer inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Det gäller inte bara för den enskilde som vistas i naturen utan också t.ex. för den som genom olika arrangemang och aktiviteter drar väldigt många människor till verksamheter som kan innebära en risk för förslitning av naturen och bekymmer för markägare och andra. Det får anses vara så att den som står för sådan verksamhet är skyldig både att underrätta markägaren och att informera dem som på olika sätt deltar i aktiviteterna. Det har uppmärksammats t.ex. i samband med femdagarsorienteringen att detta är en fråga som måste skötas på ett ansvarsfullt sätt av arrangörerna. Det framgick inte klart av Bertil Jonassons interpellation vad som låg bakom i detta fall. Men sedan jag nu fått information om detta av Bertil Jonasson, kan jag lova att jag skall följa upp frågan och undersöka vad som går att göra för att få en förbättring till stånd. Jag vill avsluta med att säga: Det är inte uteslutet att den som på något sätt vanvårdar den här rättigheten kan bli skadeståndsskyldig.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Dahl för de ytterligare synpunkter hon lämnade. De missförhållanden jag pekat på har ökat och blivit oroande, och man har all anledning att förmoda att det kommer att bli värre ändå framöver. Det får till följd att naturen störs på många sätt. Men självfallet skall vi vara rädda om allemansrätten. På den punkten är statsrådet Dahl och jag fullständigt överens. Jag betvivlar inte — och har heller aldrig gjort det — att statsrådet har ett stort och äkta intresse för allemansrättsfrågorna. Därför hoppas jag nu att den här frågan följs upp till gagn för Nordvärmlands folk. I den här delen av landet har man en stor arbetslöshet och en stor utflyttning, och de som bor där har små inkomstmöjligheter. Vi måste därför förstå hur viktigt det är för dem att kunna ta vara på de tillfällen till extra inkomster som de kan få under bärplockningstider. Det gäller speciellt kvinnorna, eftersom sysselsättning för dem saknas i mycket större utsträckning än på något annat håll. Det är förståeligt om det skapas irritation, när det under den här tiden blir något av en invasion av bärplockare. Jag tackar än en gång för svaret, och jag hoppas att frågorna skall följas upp och att vi skall få ordning på detta så att allemansrätten tillvaratas på rätt sätt.

Herr talman! John Andersson och Rune Ångström har ställt en rad frågor till mig och Paul Lestander en rad frågor till socialministern som gäller behovet av åtgärder och följderna för befolkningen i de särskilt drabbade delarna av landet m.m. med anledning av Tjernobylolyckan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara även på Paul Lestanders interpellation. John Anderssons, Rune Ångströms och Paul Lestanders interpellationer gäller delvis samma frågor, och jag besvarar dem i det följande i ett sammanhang utan att exakt kunna följa den ordning i vilken de är ställda. Jag hoppas, herr talman, att jag skall klara detta på 10 minuter, men jag vill påpeka att jag tjänar väsentligt med tid åt kammaren genom att behandla interpellationerna i ett sammanhang. Vad först gäller de riktvärden som tillämpas för saluhållande av livsmedel är utgångspunkten att den årliga stråldosen på grund av livsmedelsintag bör hållas så låg som rimligen är möjligt. Denna princip har också uttalats i den internationella strålskyddskommissionens och Världshälsoorganisationens rekommendationer. Enligt Världshälsoorganisationen bör målet på längre sikt sättas så att den normalt tillämpade dosgränsen för allmänheten inte överskrids enbart genom livsmedelsintag. Det innebär att den årliga stråldosen från livsmedel genomsnittligt för flera år, för de människor som bori de mest utsatta områdena, inte bör överskrida 1 mSv och att den inget år bör överskrida 5 mSv. Jag vill inledningsvis slå fast att det inte är regeringen som bestämmer vilket riktvärde som skall tillämpas för saluhållande av livsmedel. Det är strålskyddsinstitutets och livsmedelsverkets uppgift. Med utgångspunkt i de principer jag nu har redovisat har livsmedelsverket efter förslag av strålskyddsinstitutet tillämpat ett s.k. riktvärde på 300 Bq cesium 137 per kilo för de livsmedel som saluhålls. Förekomsten av cesium 134 har därvid beaktats. Det fastställda riktvärdet ger betryggande säkerhetsmarginal och bör i första hand ses som ett administrativt instrument i livsmedelskontrollen, inte som en gräns mellan farligt och ofarligt. I livsmedel förekommer för närvarande ungefär dubbelt så höga halter av cesium 137 som av cesium 134. Jag vill här som svar på John Anderssons första fråga framhålla att livsmedelsverket fortlöpande även mäter halten av cesium 134 i livsmedel. Cesiumhalten i bl.a. vilt, fisk och ren mäts likaså fortlöpande av såväl strålskyddsinstitutet som livsmedelsverket. Mätningsresultaten utgör underlag för kostråd och rekommendationer. John Anderssons andra fråga avser de problem som uppstått för människor med naturahushåll i de mest utsatta områdena på grund av osäkerhet om cesiuminnehållet, i bl.a. viss fisk. John Andersson frågar om dessa människor skall vara hänvisade till att själva avgöra gränsvärdet och det totala intaget av cesium. Jag är medveten om att livsmedelsverkets kostrekommendationer kan innebära att människor känner sig tvingade att till viss del lägga om sin kosthållning. Genom nära kontakt med kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder bör det dock vara möjligt för den enskilde att få mera detaljerade besked om möjligheterna att äta t.ex. fisk från sjöar i särskilt utsatta områden. På Paul Lestanders fråga om befolkningens kostvanor inom vissa av Norrlands inlandsområden skall kartläggas och kostrekommendationer utarbetas kan jag nämna att man inom statens livsmedelsverk för närvarande håller på att utarbeta praktiskt inriktade och lättförståeliga kostrekommendationer. Den samiska befolkningens behov kommer särskilt att beaktas i dessa rekommendationer, som enligt planerna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten före utgången av november månad. Paul Lestander har i sin fjärde fråga undrat om det finns planer på speciella insatser för de renskötande samerna och fiskesamerna på grund av cesiumhalten i fisk och renkött. Regeringen ser självfallet med stort allvar på de praktiska och ekonomiska problem som uppstått för befolkningen på grund av det radioaktiva nedfallet. Bl. a. har de renskötande samerna drabbats hårt av nedfallet från Tjernobyl. Bevarandet och utvecklandet av den samiska kulturen är en angelägen uppgift. Denna utgångspunkt har varit vägledande för de insatser som från samhällets sida vidtagits för samerna med anledning av reaktorolyckan i Tjernobyl. Den ökade cesiumhalten medför problem för de samiska hushållen att få tag på husbehovsrenar vilkas cesiumhalt inte överstiger det tillämpade riktvärdet. Lantbruksstyrelsen har därför på regeringens uppdrag beslutat om vissa åtgärder för att tillgodose samernas behov av slaktkroppar för det egna hushållet. För den som själv önskar slakta sina renar för husbehov betalar staten analyskostnaden. Detsamma gäller när slakt av matrenar utförs av slaktföretag. I vissa områden är cesiumhalten så hög att praktiskt taget alla slaktkroppar blir kasserade. Eftersom hela årsbehovet av matrenar i princip måste inköpas under hösten och vid ett tillfälle, ersätter staten även ökade kostnader för fryslagring. Paul Lestander har också frågat vad som görs för att producera icke cesiumhaltigt renfoder. Det finns i marknaden såväl hö som renfoder utan förhöjd halt av cesium. Renförsöksavdelningen vid Sveriges lantbruksuniversitet bedriver för närvarande försök med tillskottsoch helutfodring av ren. Syftet är att utröna möjligheterna att genom utfodring nedbringa cesiumhalten hos renen. Det pågår också mätningar i varje sameby av cesiumhalten i renlaven. Sedan dessa mätningar slutförts och renförsöksavdelningens försök är klara, kan rekommendationer sändas ut till renägarna om vilka områden som i första hand bör betas och hur lång tid före slakt som tillskottseller helutfodring bör påbörjas. Regeringen har i går godkänt ett avtal mellan domänverket och lantbruksstyrelsen som ger möjligheter till ersättningsbete under vintern 1986/87 för renar i den utsträckning som lantbruksstyrelsen bestämmer. På John Anderssons fråga om jag är beredd att ta de nödvändiga initiativen så att mätutrustning installeras i varje kommun vill jag svara följande. I proposition 1986/87:18 om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan har regeringen föreslagit, i enlighet med en framställning från strålskyddsinstitutet, att institutet anvisas medel för att i samråd med statens miljömedicinska laboratorium och länsstyrelsernas organisationsnämnd utarbeta ett särskilt kursprogram för befattningshavare i kommuner och länsstyrelser. Kursprogrammet avser att ge utbildning i bl.a. mätteknik så att berörda befattningshavare bättre kan bedöma och förstå vilka mätningar som är viktiga från strålskyddssynpunkt vid radioaktivt nedfall efter en reaktorolycka. För att mätresultaten skall kunna användas på ett meningsfullt sätt behövs god utrustning och förbättrade kunskaper i mätteknik hos berörd personal. Jag vill i sammanhanget nämna att strålskyddsinstitutet bestämt avråder från att varje kommun i landet nu skaffar utrustning för mätning av radioaktivitet i livsmedel. Jag vill emellertid framhålla att kommunerna i de berörda områdena antingen har tillgång till mätutrustning eller har möjlighet att skicka prover för analys. Inom ramen för den säkerhetsoch åtgärdsgenomgång som görs i energirådets regi undersöker man hur dessa mätningar tekniskt skall utformas och organiseras i framtiden. Som svar på John Anderssons fråga om möjligheterna att kostnadsfritt få prova naturaprodukter vill jag upplysa att miljöoch hälsovårdsnämnden i vissa kommuner har inköpt mätinstrument och i en del kommuner får kommuninnevånarna gratis analys av inlämnade produkter. Också de prover som livsmedelsverket behöver för sin del för att bedöma utvecklingen är kostnadsfria för allmänheten. När det gäller John Anderssons fråga om ekonomisk ersättning från staten till kommunerna för deras kostnader med anledning av Tjernobylolyckan finns ännu inte tillräckligt underlag för regeringen att ta ställning. Regeringen kommer att under år 1987 göra en samlad utvärdering av de ekonomiska skador som har föranletts av olyckan. Som svar på Rune Ångströms fråga om det finns någon plan för hur man långsiktigt skall mildra skadeverkningarna för dem som drabbats särskilt hårt vill jag svara följande. Såväl statens strålskyddsinstitut som andra berörda myndigheter och forskningsinstitutioner kommer under en följd av år att följa det radioaktiva nedfallets konsekvenser bl.a. i Norrlands inland genom olika forskningsprojekt. Ett antal forskningsprojekt har redan påbörjats. Eftersom arbetet med kartläggningen av kärnkraftsolyckans följder och med kontinuerlig kontroll av livsmedel ännu inte har slutförts och det samlade forskningsbehovet ännu inte har klarlagts, vill jag avvakta med att ta ställning till uppläggning och inriktning av den långsiktiga forskningsverksamheten. Detta gäller även den fråga som Paul Lestander fört fram om en total naturmiljöundersökning. John Anderssons fråga om åtgärder för att hjälpa dem som har inkomster av bl.a. fisk och vilt vill jag besvara genom att hänvisa till det svar jordbruksministern den 23 oktober gav på Börje Hörnlunds fråga om ersättning för skada på insjöfisk med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Det framgår av svaret att bl.a. Sveriges fiskares riksförbund yrkat ersättning till fiskeföretag och att ärendet är under beredning i regeringskansliet. John Andersson tycks vilja göra gällande att regeringens och myndigheternas agerande i fråga om åtgärder mot nedfallet varit bristfälligt. Jag vill därför på nytt framhålla att regeringens och myndigheternas gemensamma linje är att vi skall tillämpa ett riktvärde för livsmedel som på ett betryggande sätt uppfyller våra krav på hälsa och säkerhet och som ger oss högvärdiga livsmedel. Frågan om vilket riktvärde som bäst uppfyller våra krav avgörs av strålskyddsinstitutet och livsmedelsverket. Detta gäller även för viltkött. Vad gäller John Anderssons fråga om jag är beredd att ta initiativ till en utvärdering om varför inte nedfallets inverkan på fisk följs upp omgående har det, som jag tidigare framhållit, sedan slutet av maj gjorts fortlöpande mätningar som publicerats i livsmedelsverkets informationsskrifter till bl.a. miljöoch hälsoskyddsnämnderna, De analyser som gjordes i början av sommaren på både vildfångad och odlad fisk visade genomgående låga värden. Dess värre blev dessa värden inte bestående. I de svårast drabbade vattnen har i vissa fall sedan i somras uppmätts höga värden. Utgångspunkten för regeringens arbete efter Tjernobylolyckan har varit att vidta snabba och effektiva åtgärder i syfte att skydda befolkningen från skadeverkningar till följd av det radioaktiva nedfallet. De trots allt mycket låga stråldoser som även de mest drabbade delarna av Sverige utsattes för till följd av Tjernobylolyckan har inte medfört någon risk för akuta strålskador. Inom strålskyddsinstitutet utarbetades i början av maj en promemoria med information till vårdpersonal om olyckan. Promemorian distribuerades genom socialstyrelsens försorg till samtliga vårdcentraler. Socialstyrelsen och statens strålskyddsinstitut har efter en noggrann värdering av insamlade fakta funnit att det inte föreligger några skäl att genomföra allmänna hälsokontroller i vissa delar av landet med hänvisning till det radioaktiva nedfallet. Fortlöpande mätningar sker i Gävle, Göteborg, Stockholm och Umeå. Eftersom cesium 137 har en biologisk halveringstid av ca 100 dagar för vuxna bör mätningarna omfatta en period av minst ett halvår. Avsikten är att mätningsresultaten skall sammanställas och utvärderas efter årsskiftet. Svaret på Paul Lestanders fråga om allmän hälsokontroll av befolkningen i de drabbade områdena är således att en sådan för närvarande inte planeras. Självfallet har dock de som bor i de drabbade områdena möjlighet att utnyttja den allmänna hälsovården i den utsträckning som behövs. Enligt vad som redovisats för energirådet har således bl.a. gravida kvinnor kunnat få tillgång till de undersökningar och det stöd som behövts bl.a. med anledning av den oro som många av dem känt. Jag vill här, som ytterligare svar på Rune Ångströms fråga om regeringens syn på den situation som gränsvärdena för strålningspåverkan på livsmedel skapat, betona att problemen kring strålning i bostäder på intet sätt negligeras. Radonutredningen, som tillsattes 1979, arbetade i flera år med frågan. En rad åtgärder har vidtagits för att nedbringa radondotterhalten i våra bostäder, och det arbetet fortsätter med medverkan från såväl kommuner som centrala myndigheter. Regeringen gav i december 1985 statens strålskyddsinstitut i uppdrag att utarbeta en lägesrapport med förslag om arbetet med att minska riskerna med radon i bostäder. Denna rapport skall vara klar senast den 1 juni 1987. I samma beslut uppdrog regeringen åt socialstyrelsen att undersöka förutsättningarna för en epidemiologisk undersökning för att närmare klarlägga cancerrisken med hänsyn till förekomsten av radon i bostäder. Detta uppdrag har nyligen redovisats. Som svar på Rune Ångströms fråga om svenska staten inträtt som ansvarig mot dem som drabbats ekonomiskt av miljökatastrofen vill jag framhålla att vi i dag inte kan överblicka den fullständiga omfattningen och konsekvensen av Tjernobylolyckan. De beslut som har fattats av regeringen om ersättning för merkostnader och inkomstförluster till bl.a. jordbruks-, trädgårdsoch renskötselföretag var avsedda att ge en omedelbar hjälp. De bör inte tolkas på sådant sätt, att staten därmed tagit ställning till den internationella ersättningsfrågan. Jag vill dessutom framhålla att jag på den svenska regeringens vägnar vid IAEA:s extrasession i september framförde krav på internationella överenskommelser vad gäller ansvaret för stora olyckor med effekter för andra länder. Som framgår av regeringens proposition om vissa åtgärder efter Tjernobylolyckan har regeringen inte tvekat att göra särskilda insatser för att motverka och lindra även de ekonomiska effekterna av det radioaktiva nedfallet. Självfallet följer vi mycket noga och uppmärksamt den fortsatta utvecklingen. Vi kommer också om det visar sig nödvändigt att vidta de ytterligare åtgärder som behövs.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Dahl för svaret på mina frågor. Samtidigt vill jag beklaga att debattiden enligt min mening är för knapp. Jag har en känsla av att vi skulle behöva diskutera dessa frågor ordentligt. Jag har läst interpellationssvaret gång på gång och dragit den slutsatsen att statsrådet måste vara ganska dåligt informerad om hur situationen för människorna i de mest drabbade områdena är och om hur dessa människor upplever sin situation. Jag tänker inte dramatisera situationen, det vill jag med en gång poängtera. Men ta t.ex. min fråga om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hjälpa de människor som har en betydande naturahushållning och som får sina inkomster från försäljning av fisk och vilt. Här hänvisar ministern till ett frågesvar från jordbruksministern angående ersättning till fiskeföretag. Jag är verkligen förvånad över det svaret. I förra veckan var jag i kontakt med en familj på fyra personer som bor i fjällvärlden, 12 kilometer från närmaste väg. Den familjen har inte fått något besked om hjälp ännu. De har normalt en hög konsumtion av fisk och vilt, och deras eventuella inkomster kommer också från försäljning av dessa produkter. Fisken i deras sjö innehåller ca 10 000 becquerel per kilo. Så är också fallet med ripan. De får ingenting sälja. De vill inte heller själva äta dessa produkter, och det kan man ju förstå. De har under tiden sedan nedfallet försökt hanka sig fram på besparingar, men nu har de hamnat i en ohållbar situation. En representant från länsstyrelsen hade i förra veckan ringt och frågat dem om deras inkomster av försäljningen, hur detta nu skulle kunna hjälpa dem. Dessa människor har ingen bokföring. Här handlar det om att på olika sätt klara uppehället. Det är i det närmaste en skandal att ingenting ännu har gjorts, och dessa människor är helt utelämnade åt sitt öde. Visserligen säger sig statsrådet vara medveten om att ”människor känner sig tvingade att till viss del lägga om sin kosthållning”. Men snälla statsrådet! Här handlar det om människor som helt har fått sina levnadsbetingelser spolierade. Lika märkligt är svaret på min fråga om mätutrustning till kommunerna och om människor skall få sina produkter provade gratis. Statsrådet säger att ”kommunerna i de berörda områdena antingen har tillgång till mätutrustning eller har möjlighet att skicka prover för analys”. Ja, det är en kommun i Västerbotten som har skaffat sig utrustning, och det är Nordmaling, som ligger vid kusten. Några kommuner har bekostat viss mätning, men det är många människor som har åkt både 30 och 40 mil för att prova olika produkter och därtill fått betala proven. Bestämmelserna är nu sådana, att när man köper livsmedel garanteras det att varorna innehåller mindre än 300 becquerel, men vid konsumtion av naturaprodukter får man själv avgöra vad man vill äta. Då är det väl ett rimligt krav att människor får reda på vad de äter. Hur skall de annars kunna leva upp till den princip om årligt intag som statsrådet och jag tycks vara eniga om? Det kan inte bli möjligt förrän mätutrustning installeras i kommunerna i de mest drabbade områdena och provtagningen är gratis. Kan statsrådet verkligen försvara en ordning som innebär att en del av vårt lands befolkning skall hänvisas till att själva avgöra gränsvärdet utan att veta vad detta värde är? Jag vill också kommentera det som sägs i svaret om att jag vill göra gällande att regeringens och myndigheternas agerande har varit bristfälligt. Jag kan tillstå att det inte varit helt riktigt — jag skulle vilja tillägga att agerande i vissa avseenden helt har saknats. I många fall har agerandet och informationen varit av den arten att människor upplevt det som rena snurrigheten. Här skulle jag kunna nämna mycket, t.ex. att folk har fått lugnande besked av experter, som säger att man kan äta 3 ton mört med 1 461 becquerel per kilo om året. Sedan blir det förbud att sälja morkulla, och jakten inställs — denna lilla fågel, som i stort sett används till smaksättning av såsen. Sedan kommer älgjakten, där jägarna själva får avgöra vad de vill äta. Experter uttalar ånyo att det är synd och skam att älgar med 1 500 becquerel per kilo grävs ned, medan jägarna varken får sälja eller ge bort några kilo som innehåller 350 becquerel per kilo. Jag skulle kunna säga mycket om detta, men sammanfattningsvis anser jag att det hela har inneburit att människor vet varken ut eller in — det har varit rena cirkusen. Det har gått så långt att många människor tror att detta med nedfallet är en bluff. Om jag i rättvisans namn också skall beröra det som kan tolkas som positivt, utifrån de frågor jag har ställt, noterar jag att regeringen inte anser sig nu ha ett tillräckligt underlag för att kunna ta ställning i fråga om ekonomisk ersättning till kommunerna och att regeringen fortsättningsvis skall följa utvecklingen. Jag tolkar detta så att det inte handlar om principfrågan utan om ersättningens form och storlek. Jag utgår från att vi är överens om detta.

Herr talman! Jag vill först tacka miljöoch energiministern för svaret. Det är positivt att livsmedelsverket nu håller på att utarbeta kostrekommendationer, praktiskt inriktade och lättförståeliga. Om formuleringarna att dessa också skall göras tillgängliga innebär att de sänds ut till varje hushåll är detta också bra. Däremot tar minister Dahl inte upp frågan om de drastiska fördyringar som inlandsoch samehushållen kommer att få uppleva på grund av att naturahushållningen åtminstone delvis kommer att ersättas med ökade inköp. Den ökade sårbarheten i försörjningssystemet i detta område berörs inte heller i svaret. Fler frakter, fler resor, sämre ekonomi och större otrygghet — om detta finns mycket litet i svaret. Till detta kommer arbetet med kontroller och mätningar, frakter till provplatser och returfrakter samt oro för ohälsa och för försörjningen i framtiden. Beskedet från miljöministern om att något erbjudande om allmän hälsokontroll inte kommer att ges till samer och övrig inlandsbefolkning kan inte förstås på annat sätt än att regeringen inte vill ta ett totalt ansvar för de skador och den oro som nedfallet har vållat. Samma bedömning måste man tyvärr göra när det gäller de ekonomiska skadeverkningarna inom dessa områden. Ingenting sägs om hur förlusterna för ortsbefolkningen och samer av naturahushållningen skall täckas, ingenting om gratis provtagning, extra fraktkostnader och ingenting om kommunernas kostnader eller om någon beredvillighet att täcka dessa. Självfallet noterar jag den positiva deklarationen om värdet av att bevara och utveckla den samiska kulturen. Men vackra ord kan aldrig ersätta konkret handling. Skall regeringen verkligen genomföra de förtroendeskapande insatser som behövs i de här områdena krävs mycket, mycket mer än vad som hittills redovisats i propositionsförslag och interpellationssvar. Verkligheten i de här områdena har blivit bistrare, svårare och fattigare. Tänker regeringen ta det fulla och hela ansvaret för skadorna i vid mening i Norrlands inland, som också är det land som samerna driver sin näring i? Sameorganisationerna har ju vänt sig till regeringen och påtalat det bekymmersamma läget för näringen och befolkningen. Där framförs bl.a. behovet av utvecklingsprojekt i samebyarna. I det regeringsförslag som lagts fram om vissa åtgärder efter Tjernobylolyckan finns inte någonting som kan ses som ett tillmötesgående av de kraven. Vilket innehåll finns egentligen i miljöminister Dahls tes om att bevarandet och utvecklandet av den samiska kulturen är en angelägen uppgift?

Herr talman! Jag tackar statsrådet Dahl för svaret på min interpellation. Det var ett innehållsrikt svar, men det ger ändå anledning till kommentarer och frågor. Debatten om Tjernobylkatastrofen och dess följdverkningar för Sverige har nu rasat med oförminskad styrka i mer än ett halvt år, och det är inte lätt att ta fram nya bilder för att belysa olyckan. Jag skall inte heller ta upp min dyrbara debattid med ett försök att göra det. Samma skulle också kunna sägas om de skador som starkare än någon annanstans drabbat den norrländska glesbygden. Men i det fallet är det helt enkelt en skyldighet för mig och andra som på ort och ställe har upplevt förödelsen att om och om igen tala om vad ”Tjernobylvardagen” innebär för människorna i det här området. Norrlands inland och fjällvärld kämpar nu, och gjorde det innan katastrofen i Tjernobyl inträffade, en ojämn kamp för att överleva. Det finns inte längre jobb att erbjuda den unga generation som växer upp, och förut blomstrande bygder håller på att utarmas på unga, produktiva människor, som skulle ta vid när de gamla slutar. En tvindöd håller på allvar på att få greppet också om sådana områden som borde ha goda chanser att överleva. En framskrivning av befolkningsutvecklingen sedan 1960 visar att fram till år 2000 kommer befolkningen i dessa områden att halveras, detta trots att det finns initiativrika och livsbejakande människor som spjärnar emot och fightas för sin överlevnad. Det allvarliga med den katastrof som drabbat glesbygden i Norrland på grund av Tjernobylhaveriet är att också de optimistiska människorna håller på att tappa sugen. De har ju också i tillvaron förlorat något väsentligt som de skattat mycket högt: livskvaliteten, tillgång till ren och orörd natur, bär, fiske, jakt och ren luft. Många har valt en lägre ekonomisk standard och mindre trygghet just för att man haft dessa tillgångar, men nu har också dessa tagits ifrån dem. I resignation flyttar nu allt fler. Jag har en känsla av att svenska folket i gemen, och också de som har makten att hjälpa, inte förstått katastrofens vidd i de drabbade områdena. Om så varit fallet borde man inte behöva gå med tiggarstaven i det rika Sverige och be om hjälp att bära de bördor som solidariskt borde bäras av alla i vårt land. Till statsrådet Birgitta Dahl måste jag säga: Det går för sakta, med allt som bör göras, och det är för snålt. Alltför många av dem som drabbats har inte fått klara besked om de skall få ersättning för de skador som oförskyllt drabbat dem. De som fick det snabbaste beskedet — det låter elakt och jag är en snäll människa, men det är tyvärr sant — var de styrande i Sovjetunionen: svenska staten avsåg inte att kräva dem, som ägare av kärnkraftverket i Tjernobyl, på något skadestånd för det inträffade. Vilket rimligt skäl fanns det för ett sådant besked, innan man hade någon klar bild av det inträffade och av skadornas omfattning? Jag har frågat om staten i och med detta besked inträtt som ansvarig mot dem som drabbats ekonomiskt av miljökatastrofen, men på detta svarar Birgitta Dahl i sitt anförande att vi i dag inte kan överblicka den fullständiga omfattningen och konsekvenserna av Tjernobylolyckan. Det är inte svar på min fråga och därför upprepar jag den: Har svenska staten inträtt som ersättningsskyldig mot dem som drabbats ekonomiskt av miljökatastrofen? I sitt anförande säger Birgitta Dahl att den internationella ersättningsfrågan ännu inte är avgjord. Detta besked är intressant och kan inte tolkas på annat sätt än att den svenska regeringen, trots det tidiga beskedet i annan riktning, fortfarande håller frågan öppen om Sovjet skall krävas på ersättning för skadorna. Moraliskt är också detta rätt kurs, för Sovjet hade inte byggt den skyddsanordning som kunnat förhindra skadorna i omgivningen, trots varningar från internationell expertis. Miljöbovar har tidigare fällts för mindre brott. När en katastrof inträffar är det ett handlingsmönster från rikets styrande som alltid upplevs bra och tröstande, och det är när statsministern eller något annat ansvarigt statsråd besöker dem som drabbats och på ort och ställe skaffar sig en egen uppfattning av skadornas vidd. Ingen TV-bild i världen kan förmedla den smygande nöd som finns invävd i denna olycka, trots alla bilder på spolierade älgtjurar och slaktade renar som måste kasseras. Ett besök hos den familj som John Andersson talade om hade nog varit nyttigt. Mitt i min kritik av regeringens agerande, eller brist på agerande, vill jag också ge ett erkännande. Det är bra att Birgitta Dahl tagit upp frågan om en internationell överenskommelse om ersättningsskyldighet vid stora kärnkraftsolyckor med effekter för andra länder. IAEA är också rätt forum för detta. Min sista och viktigaste fråga gäller en långsiktig plan för att mildra effekterna av Tjernobylkatastrofen i de regioner som drabbats hårdast. Jag tänker då naturligtvis först på samerna. Är statsrådet beredd att ta fram en plan för deras överlevnad som självständig folkgrupp? Jag återgår också till inledningen av mitt anförande. Det inträffade är en sista börda på människorna i våra avfolkningsbygder, och den kan knäcka deras framtidstro och för överskådlig tid spoliera alla regionalpolitiska insatser. Botemedlet mot detta är att regeringen sätter in särskilda regionalpolitiska insatser i de drabbade områdena. Bara en långsiktig plan, byggd på en utvärdering av de totala skadorna och med ett innehåll av regionalpolitiska insatser kan rädda den norrländska glesbygden från att helt dö ut. Har regeringen tänkt i de banorna?